Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 3. Givetvis står jag bakom alla våra reservationer men för tids vinnande kommer jag, som sagt, att yrka bifall endast till reservation 3. I det här betänkandet behandlas en mängd motioner från allmänna motionstiden som rör påföljdsfrågor. Tidigare har jag här i kammaren när vi haft sådana här samlade ärenden sagt att det många gånger är synd att vi får kriminalpolitiken sönderstyckad i små detaljfrågor i stället för att vi har möjlighet att debattera helheten. När man får en sådan här mängd motioner samlade utan att det finns en proposition är det säkert många frågor som vi skulle kunna diskutera djupare. Kanske skulle vi också kunna komma till en ännu större samsyn i en hel del frågor. Men nu är det som det är. Allteftersom åren går ser man ändå, fru talman, att en hel del av motionerna från olika partier berikar partierna. Man ser ju hur motionerna efter något år återkommer hos andra partier. Även om man ibland kan tycka att det blir sönderstyckat och att man kan påverka mycket litet blir det på sikt en påverkan. Fru talman! Jag skall ta upp de motioner som vi från Vänsterpartiet har och som jag tycker att det är viktigast att lyfta fram. Reservation 3 handlar om möjligheterna till sysselsättning på anstalterna. Framför allt gäller det möjligheten till studier på anstalterna. I dag finns det ute på anstalterna ett stort klientel som har stora läsoch skrivsvårigheter. Vi vet att det många gånger är svårt att motivera just dessa interner att börja studera. Där behöver ett mycket aktivare arbete bedrivas just för att stimulera personer med de största behoven att använda sig av studierna och de möjligheter som där ändå finns. Ett fenomen som börjar bli allt tydligare och som kommer att komma fram ännu mer i framtiden är möjligheterna till högre studier. Tidigare var studierna på anstalterna mera inriktade på grundskolenivå, vilket ofta är fullt tillräckligt för stora grupper. Sedan har man byggt på med möjligheter till gymnasieutbildning ute på anstalterna. I dag ser vi att en allt större del av ungdomarna går på gymnasiet men det är fortfarande stora avhopp från gymnasieskolan. Dock börjar det också på anstalterna bli alltfler som ligger på en högre studienivå. Man borde alltså ta till vara fängelsetiden även för möjligheter till högre studier. Anstalterna själva avgör om man kan ge den möjligheten eller inte; det är ju inte alltid möjligt att genomföra det här. Vi skulle gärna vilja se en utveckling av studiearbetet och möjligheterna att stödja även personer i nämnda grupp. De skall ha rätt till utbildning även på högre nivå; detta för att utnyttja fängelsetiden så effektivt som möjligt. Sedan, fru talman, vill jag ta upp frågan om behandlingsinnehållet vad gäller kvinnor. Inom kriminalvården har man under senare år börjat uppmärksamma kvinnors situation ute på anstalterna. Från kriminalvården har man nu tagit fram riktlinjer för ett programinnehåll för kvinnor som är mera inriktat på kvinnors speciella behov och speciella krav när det gäller att få stöd i föräldraskapet. Det gäller också en mängd andra bitar. Även om kriminalvården har kommit en bra bit på väg är det hela fortfarande långt ifrån utvecklat. Man har tagit fram riktlinjerna och börjat med programverksamhet men det här ligger långt efter den manliga biten som utvecklats på ett helt annat sätt. Därför är det viktigt att hela tiden lyfta fram frågan och att trycka på så att det trots allt blir så bra som möjligt. Det speciella här är att man inom frivården, där de flesta kvinnor hamnar som begår brott och som blir dömda, inte kommit så långt att riktlinjer har tagits fram. På en del ställen finns det program som är mera riktade till kvinnor efter kvinnors behov men inom frivården är det i dag en stor brist i det avseendet. Därför är det viktigt att lyfta fram frågorna och att se det här i ett helhetsperspektiv. Fru talman! Reservation 15, som tidigare talare här tog upp, handlar om kostnadsansvaret vid § 34 placering. Jeppe Johnsson från Moderaterna gjorde stort nummer av att Vänsterpartiet inte var berett att stödja sin egen motion och sina egna krav. Det skulle vara viktigare att hålla ihop samarbetet med regeringen än att ge missbrukarna på fängelserna vård. Moderaterna borde, fru talman, läsa andras motioner lite noggrannare och läsa innantill. Samtidigt måste jag säga att jag är glad över att så många partier så plötsligt har börjat inse den här problematiken. Av Vänsterpartiets motion och vår hemställanspunkt framgår att det Vänsterpartiet krävt är en utredning för att se över kostnadsansvaret när det gäller § 34-placeringar utifrån de problem som Jeppe Johnsson har beskrivit. Vi har också krävt att om förändringar görs skall de vara kostnadsneutrala. Det innebär att man i förhandlingar med Kommunförbundet måste komma överens om finansieringen och om hur kostnaderna skall delas. Enligt Vänsterpartiet är det inte riktigt att en kommun så fort man har en missbrukare som har hamnat i fängelse bara skall kunna avsäga sig det totala ansvaret för kostnaderna för vård och behandling. Fortfarande är det, och så bör det också vara, kommunernas grundläggande skyldighet att ge alla medborgare den rätt och de möjligheter som socialtjänstlagen innebär. Skall man göra förändringar här måste man alltså även göra sådana förändringar att det blir kostnadsneutralt. Det får inte bli en fördel för kommunerna att strunta i att ta ansvar för just den här gruppen människor. Just de krav som Vänsterpartiet ställer i motionen, att det skall utredas och att det behövs en översyn när det gäller kostnadsansvaret, har regeringen genomfört. Man har gett Narkotikakommissionen i uppdrag att se över frågan, så Vänsterpartiets krav har blivit tillgodosedda här. Att Moderaterna nu är beredda att gå ännu längre - att det här skall komma så snabbt som möjligt - tror inte vi i Vänsterpartiet är en rimlig väg att gå. Det finns ingen realism i detta med att på kortare tid, jämfört med den tid som nu sittande utredning har på sig, hitta ett förslag som är kostnadsneutralt. Om Moderaterna är beredda att göra ett stort nummer av skillnaderna inom majoriteten - av att man nu viker sig - beror det kanske på att Moderaterna från sin regeringstid är vana vid att övriga partier lägger sig platta och inte vågar driva sina egna frågor. Kanske har man den utgångspunkten. Vi har inte de problemen, så Jeppe Johnssons erfarenheter får nog stå för Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om särskilda avdelningar för interner med utvisningsbeslut. Där har vi i Vänsterpartiet bara ett särskilt yttrande. Jag vill ändå lyfta fram den här problematiken. I dag har man påbörjat ett projekt med speciella avdelningar för dem som är dömda till fängelse och som har ett utvisningsbeslut med i domen. Det har man gjort därför att man har sett problemen ute på anstalterna. Det är svårt att motivera de här personerna till behandling och det är svårt att få in dem i de vanliga programmen därför att de vet att de sedan skall utvisas. Vi i Vänsterpartiet tror inte på idén med speciella avdelningar där man för samman alla med utvisningsbeslut. Det rör sig ju om en mängd olika nationaliteter, en mängd olika språk och en mängd olika behov. Att säga att de har samma behov därför att de har ett utvisningsbeslut tror vi är en alldeles för dålig grund. Snarare riskerar man då att få avdelningar med personer som inte alls är behandlingsmotiverade och där spänningarna, konflikterna och uppgivenheten blir ännu större. Dessutom kommer man inte från anstalternas sida att avsätta så stora resurser eller att ha så stora ambitioner när det gäller att jobba med denna grupp. Men eftersom det här nu är infört som ett försök och man skall följa upp det och utvärdera det inom kort tid, har vi valt att acceptera det, även om vi är tveksamma. Vi kommer att följa frågan väldigt noga. Till slut, fru talman, vill jag återigen bara yrka bifall till reservation 3.
Fru talman! Det händer mycket på ett år. Förra året när vi stod här i kammaren och hade samma förslag sade också regeringen att man var uppmärksam på frågan. Men av någon anledning - jag kan bara spekulera i vilken - nöjde sig inte Vänstern den gången med detta utan man var med på en reservation, nr 8, till justitieutskottets betänkande 19. Fru talman! Jag skall be att få läsa innantill ur motionen. Det som står där kan jag väl i alla fall inte missuppfatta. Under rubriken "Vård utanför anstalt" har försämrats alltmer. Kommunerna ansvarar för kostnaderna för att behandlingen slutförs när verkställighetstiden tagit slut och kriminalvårdens kostnadsansvar upphör. Med dagens svåra ekonomiska situation i kommunerna är de inte positiva till ytterligare kostnader och därför genomförs inte behandlingen. Det är olyckligt eftersom det är en behandling med goda resultat som bör användas i större utsträckning än i dag. Vänsterpartiet anser att regeringen bör se över frågan om kostnadsansvaret för § 34 med kostnadsneutralitet som målsättning. Detta bör ges regeringen till känna." Jag har just läst det som Alice Åström sade om kostnadsneutralitet. Fru talman! Jag tycker att det är ganska konstigt att Vänsterpartiet trots detta inte följer upp en sådan här motion, när man nu skulle ha kunnat få majoritet för det förslag som man stred för i fjol. Vi som anser att det här är en angelägen fråga hade varit beredda att ge regeringen detta till känna. Så angeläget anser tydligen inte ni i Vänsterpartiet att det är. Det får stå för er. När det gäller pengarna till detta, för att få en jämlik behandling av alla interner som behöver den här formen av behandling, vore det mycket bra om det lyftes över på kriminalvården.
Fru talman! Jag kan börja med det sista, om att alla skall ha rätt till likvärdig behandling, att oavsett i vilken kommun man är placerad bör det vara lika. Jag önskar att moderaterna hade precis den inställningen i en mängd andra frågor. När det gäller socialbidragen ville man i fjol absolut inte ha den gemensamma normen som skulle gälla överallt. Det kan alltså pendla mellan olika frågor. När vi stödde reservationen förra året sade regeringen att man var uppmärksam på frågan men att man fortfarande inte hade tagit ställning till vad man skulle göra. Sedan har man gett Narkotikakommissionen i uppdrag att särskilt se över finansieringsfrågor som gäller samarbetet mellan kriminalvården och kommunerna vid kontraktsvård och vistelse utanför anstalt enligt 34 §. Det var exakt det kravet som Vänsterpartiet ställde i motionen, och det är ett krav som vi har fått tillgodosett. Att moderaterna sedan inte bryr sig om att se en helhet eller att se kostnadsneutraliteten, utan givetvis nu anser att regeringen kan återkomma omedelbart, tyder bara på att moderaterna återigen visat fullständigt ointresse för ekonomiska frågor, för budgetfrågor och för helhetsbilden. Om moderaterna får chansen att driva igenom någonting som de själva inte vill ta något ekonomiskt ansvar för är de tydligen beredda att göra det. Vi i Vänsterpartiet har krävt en utredning för att få ett underlag, och vi vill ha en kostnadsneutralitet. Det underlaget kommer Vänsterpartiet att få, och då kommer vi givetvis att fortsätta att driva frågan och se till att få en bra lösning.
Fru talman! Jag kan förstå att Alice Åström och Vänsterpartiet inte kan stödja den här motionen, därför att ni kanske inte har lagt några pengar till detta. Men det hade ni inte gjort i fjol heller. Jag måste bara avslutningsvis säga att fångvården är och skall vara en statlig fråga och inte vara beroende av vilken kommun man bor i. Vi moderater vågar lägga det här förslaget därför att vi har ekonomisk täckning både på den här punkten och på alla andra punkter i hela budgeten.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att moderaterna lägger mycket pengar på just det här området, inom kriminalvård, polis, osv. Samtidigt tillhör moderaterna dem som drar ned på statsbidragen till kommunerna, där möjligheterna för kommunerna att genomföra någonting blir ännu mindre. Vi i Vänsterpartiet har fortfarande helhetssynen, och vi anser fortfarande att det bör vara en kommunal skyldighet att göra det här. Men man måste hitta en lösning för att människorna inte skall komma i kläm.

Fru talman! Som tidigare sagts har det här betänkandet om påföljdsfrågor sitt ursprung i ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Kristdemokratisk ideologi utgår från principen om människovärdet, alla människors lika värde och varje människas unika värde. Det leder till att kriminalvårdens insatser måste syfta till rehabilitering om tiden på anstalt skall bli en vändpunkt för den straffade. Det är domen och frihetsberövandet som utgör straffet och ej verkställighetens innehåll, vilket måste syfta till att motverka återfall i brott. Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom delar av detta betänkande. Vi har dock en del invändningar, och det är dessa som jag tänker närmast beröra. Vi anser, i likhet med övriga talare här, att det är av stor betydelse att fängelsetiden används till något meningsfullt. Med vårt budgetförslag hade det funnits tillräckliga resurser för att bl.a. förbättra möjligheterna till grundläggande skolutbildning och arbete under fängelsetiden. För många fångar, som kanske aldrig haft en anställning och dessutom kanske har en bristfällig skolgång bakom sig, är det en förutsättning för att de skall ha en rimlig chans till en ny start efter avtjänat straff. Antalet anmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt sedan början av 1980-talet och uppgick 1997 till ca 7 700. Trenden är densamma när det gäller misshandel av kvinnor. År 1997 anmäldes drygt 19 000 sådana brott. Det är rimligt att anta att mörkertalet är stort. I huvudsak utgörs förövarna av män. Vi menar att det är av yttersta vikt att de män som begått våldseller sexualbrott får speciell behandling under strafftiden, i form av t.ex. psykoterapi och gruppterapi, så att de ej återfaller i brott. Enligt vad som framgår av betänkandet har utskottet vid ett flertal tillfällen tidigare tagit ställning till liknande yrkanden, senast under riksdagsåret 1997/98, då man bl.a. uttalade att frågor om behandling av män som dömts för våldsbrott mot kvinnor intar en särställning, eftersom det är synnerligen angeläget att risken för återfall i sådan brottslighet minimeras. Trots att utskottet under senare år tydligt uttalat sig i samma riktning har vålds och sexualbrotten fortsatt att öka. Fru talman! Det är hög tid att regeringen kommer till skott i denna angelägna fråga. Försöksverksamhet när det gäller intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, inleddes den 1 augusti 1994. Denna försöksverksamhet har tillämpats när en person dömts till ett fängelsestraff på högst tre månader. Samtidigt som intensivövervakning med elektronisk kontroll är en betydligt mindre kostsam påföljdsform än fängelse fyller den också viktiga funktioner av humanitär karaktär. Bl.a. ges de som är dömda till denna påföljd en helt annan möjlighet att upprätthålla familjekontinuitet, social och arbetsmässig kontinuitet, vilket är oerhört betydelsefullt för deras fortsatta liv och för deras familjer. I Straffsystemkommitténs betänkande Ett reformerat straffsystem, som var en statlig offentlig utredning som kom 1995, diskuterades möjligheten att även personer dömda till längre fängelsestraff än tre månader som en övergång inför villkorlig frigivning skulle kunna få en kortare tid av fängelsestraffet omvandlat till intensivövervakning med elektronik. Skälen som talar för ett sådant förfarande är flera. Ett tungt vägande skäl är att den dömde på så vis får en stegvis övergång till full frihet, vilket skulle ge bättre möjlighet till anpassning till livet utanför fängelset. Ett annat skäl är att samhällets kostnader skulle minska även vid sådan tillämpning. I Straffsystemkommitténs utredning diskuterades vidare möjligheten att verkställighet skulle kunna ske utanför anstalt efter tre månader fram till villkorlig frigivning efter fyra månader, vid fängelsestraff på sex månader. Vid längre fängelsestraff skulle verkställigheten utanför anstalt öka i enlighet med en speciell beräkningsmetod till maximalt sex månader vid en strafftid på minst tre år. Denna typ av intensivövervakning med elektronisk kontroll i slutet av ett fängelsestraff brukar benämnas back door-modellen. Fru talman! Det är intressant att konstatera att Straffsystemkommittén redan 1995 ansåg det angeläget att ett back door-system infördes i Sverige. Tyvärr avstod dock kommittén från att i sitt betänkande lägga fram något konkret förslag. Först ett par år senare, under riksdagsåret 1997/98, lägger regeringen fram propositionen Vissa reformer av påföljdssystemet, där man konstaterar att frågan om övergången från anstalt till ett liv i frihet för dem som avtjänar långa fängelsestraff borde ägnas särskild uppmärksamhet. Vad som borde vidareutvecklas var enligt regeringen formerna för utslussning ur anstalt. Det är ungefär samma slutsats som Straffsystemkommittén kommit fram till ett par år tidigare. Trots tidsutdräkten avsåg regeringen något häpnadsväckande att återkomma till frågan om möjligheterna till strukturerad utslussning i ett senare sammanhang. Fyra år efter det att resultatet av den statliga offentliga utredningen Ett reformerat straffsystem presenterades är frågan om den strukturerade utslussningen fortfarande under beredning i Regeringskansliet. Fru talman! Denna tempoförlust är oacceptabel. Vi kristdemokrater menar att det främst ur humanitär men även ur samhällsekonomisk synpunkt är angeläget att försöksverksamhet på detta område snarast inleds. Om det finns särskilda skäl kan en intagen få medgivande om vistelse utanför anstalt om det kan antas underlätta hans anpassning i samhället enligt 34 § i lagen om kriminalvård i anstalt. Det har vi tidigare hört en del talare nämna, så jag behöver inte upprepa allt som har sagts om vad detta innebär. Det har även sagts att kriminalvården står för behandlingskostnaderna fram till villkorlig frigivning. Därefter är det den intagnes hemkommun som får betala. Här föreligger det självklart en uppenbar risk att kommuner med ansträngd ekonomi ej anser sig ha råd med att låta den intagne fullfölja en betydelsefull behandling. För att eliminera den risken anser vi det lämpligt att hela kostnadsansvaret åvilar kriminalvården. Av betänkandet framgår att utskottet tidigare har tagit ställning till yrkanden om kostnadsansvaret för en s.k. § 34-placering. Trots tidigare uttalanden, varav det senaste under våren 1998, som gick ut på att utskottet kände viss oro när det gällde kommunernas förmåga att bidra till kostnaderna för vård utanför anstalt ansåg sig utskottsmajoriteten dock kunna konstatera att regeringen var uppmärksam på frågan. Våren 1998 gavs, som tidigare nämnts, Narkotikakommissionen i uppdrag att särskilt se över finansieringsfrågor som gäller samarbetet mellan kriminalvården och kommunerna vid vistelse utanför anstalt för vård enligt § 34 i lagen om kriminalvård i anstalt. Det uppdraget skall redovisas före utgången av år 2000. Fru talman! Om regeringen sedan, i likhet med vad som gällde för frågan om den strukturerade utslussningen från anstalt, behöver ytterligare fyra fem år på sig för att komma med ett slutligt förslag står vi inför ett nytt fall av oacceptabel tempoförlust. Vi menar att det är angeläget att regeringen snabbar på beredningen i denna för många intagna så viktiga fråga. När det gäller den dömdes anstaltsplacering menar vi kristdemokrater att större vikt skall fästas vid närheten till hemorten vid val av annan anstalt. Den s.k. närhetsprincipen skall ha en mer avgörande betydelse. Det framgår av betänkandet att utskottet tidigare vid olika tillfällen haft anledning att uttala sig om denna närhetsprincip. Utskottet tillstyrkte bl.a. ett förslag från regeringen under riksdagsåret 1994/95 Förslaget gick ut på att utöka möjligheterna att placera en intagen på en anstalt där han kan få adekvat vård och behandling. Det innebar att närhetsprincipen inte längre skulle ha samma övergripande betydelse som tidigare. I stället skulle den intagnes behov av behandling lyftas fram, hette det. Fru talman! Vi menar att det inte var en helt lyckad kursändring. När jag på senaste tiden varit på besök i fängelser har jag fått mycket klart för mig att anstaltsplacering så nära hemorten som möjligt är synnerligen önskvärt och betydelsefullt för de intagna. Tidigare nämndes att den intagnes behov av behandling skulle lyftas fram. Det är i och för sig gott och väl. Men för att vilken behandling det än vara må över huvud taget skall bli framgångsrik krävs att den intagne är i någorlunda psykisk balans. Chansen för det ökar markant ju större möjligheter som gives att vidmakthålla eller bygga upp kontakten med familj, övervakare, arbetskamrater eller andra resurspersoner. Fru talman! Vi kristdemokrater står förstås bakom de reservationer där vi finns med, men för att måna om tiden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Angående kriminalvården sägs det i budgeten för 1999 att verkställighetens innehåll skall motverka återfall i brott. Kriminalvården skall medverka till att de som är intagna på anstalt får en sådan behandling och ett sådant stöd att de efter frigivningen kan leva ett laglydigt och värdigt liv. Det instämmer vi i Centerpartiet i. Det har skett en utveckling åt detta håll, men jag anser att mycket återstår. Varje intagen borde få lära sig en sådan enkel sak som att klara sig i det dagliga livet. Då kan de använda sig av den kunskapen när de kommer utanför anstalten. En övergripande sak är att antalet anställda har minskat inom kriminalvården och på fängelserna. De är ofta för få för att hinna med att både bevaka och behandla. Dessutom har personalen flyttats omkring mellan olika avdelningar. De får rycka in här och där. Därför har det varit svårt med kontinuiteten när man håller på med de olika specialprogrammen. Jag kan ta upp ett exempel från fängelset i Malmö. Där finns särskilda program för de intagna som har begått vålds och sexualbrott. Om de intagna inte får denna specialhjälp för att bearbeta sin situation är det en stor risk för återfall. Det finns ett jättebra projekt. Det finns specialutbildad personal, men personalen måste också få tid att genomföra det här, så att det blir en kontinuitet i detta program. En åtgärd för att motverka återfall är att man har en bättre förberedelse för utslussning till samhället, gärna i samarbete med kommunerna. Ett sätt, som är nämnt tidigare, är att man använder elektronisk övervakning med fotboja i slutfasen för att det skall bli en mjukare övergång. Ett annat sätt är just detta med § 34-placering som tidigare diskuterades. Jag har följt debatten här i kväll och blir lite orolig när man skall vänta på att Narkotikakommissionen skall komma med förslag i slutet av år 2000. Vi har refererat till besöket hos Stockholmspolisen i går. Det gäller missbrukare som inte får behandling. De måste ha sin dagliga dos, och de måste skaffa sig medel för att betala sitt missbruk. Då är de inne på brottets bana och inne i ekorrhjulet. Man är missbrukare, begår brott, får återfall och hamnar i fängelse, och så är man inne i den onda cirkeln. Jag tycker därför att det är viktigt att problemet får en snabb lösning, så att vi på sikt kan minska antalet brott och inte minst hjälpa dessa människor i den svåra situation som de befinner sig i. Jag anser att det brådskar med att finna en lösning på detta stora problem. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 15 under mom. 17, men jag står naturligtvis bakom alla mina andra reservationer. Till sist, fru talman, vill jag än en gång understryka vikten av närhetsprincipen. När den dömde skall placeras på anstalt är det viktigt att det finns närhet till vardagslivet, så att kontakter med familj, vänner, övervakare m.fl. kan upprätthållas. Allt detta skall göras för att underlätta utslussningen och minska antalet återfall.

Fru talman! Det blev snabbt min tur. Vi är uppmanade att försöka rationalisera verksamheten, så det kanske var bra. Jag skall också försöka rationalisera mitt anförande. Vi diskuterar alltså ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Vi har inte kunnat enas om skrivningarna när det gäller de frågor som har tagits upp. Därför har det avlämnats 18 reservationer. Innan jag kommenterar reservationerna vill jag säga att meningsskiljaktigheterna när det gäller många av frågorna inte är så stora. I de flesta fall handlar det om att vi från majoriteten vill avvakta utredningar eller väntade regeringsförslag innan vi är beredda att låsa vår uppfattning. Därför kommer jag dessvärre, Jeppe Johnsson, att hälla mer vatten på den kvarn som mal om att vi från regeringen och regeringspartiet bara vill avvakta och utreda. Så är t.ex. fallet när det gäller den första reservationen från moderaterna om en ny verkställighetslag. Man överväger, som tidigare har sagts, en ny verkställighetslag i regeringen, och det finns ingen anledning att föregripa den. När det gäller sysselsättning på anstalterna finns det flera motioner. I m-motionerna säger man att man vill att tiden på anstalt skall användas för meningsfulla aktiviteter. Vi har hört under sammanträdets gång att vi är rörande ense om det. Vi i majoriteten har ingen annan uppfattning. Hur verksamheten inom anstalterna skall utformas är i dag en prioriterad fråga för kriminalvården. Och i regleringsbrevet för 1999 understryker regeringen att inslagen av praktisk och teoretisk utbildning skall förstärkas ytterligare. Det finns en brist, som Alice Åström har pekat på, som vi ännu inte riktigt har kommit till rätta med. Det gäller högskoleutbildningen. Men den får väl komma med i nästa skede. Möjligheter till arbete skall tillvaratas och verksamheten med brotts och missbruksrelaterade påverkansprogram skall fortsätta att utvecklas och kvalitetssäkras. Man skall också under anstaltstiden få erforderlig behandling för psykisk störning. Därmed anser jag att yrkandena i dessa reservationer redan är tillgodosedda. Rymningar från anstalterna har glädjande nog minskat stadigt under 1990-talet. Under år 1997 och 1998 har ingen rymning skett från anstalterna i klass I och II. Jeppe Johnsson tog åt sig äran och sade att detta var moderaternas förtjänst. Men Kriminalvårdsstyrelsen anser att man i dag har en mer realistisk differentiering och en ökad prioritering av rymningshindrande insatser. Även utbildningsinsatser för personalen och bättre instruktioner har påverkat den goda utvecklingen. Utskottet konstaterar alltså att säkerheten vid våra anstalter är fortsatt hög och skall så vara. Men något särskilt uttalande är inte erforderligt. Att vi ändå skall sträva efter att nå ännu lägre än i dag är det väl ingen tvekan om. Kvinnor på anstalt har också behandlats. Det har sin särskilda problematik. Det är en problematik som vi har uppmärksammat först de senare åren. Vad gäller placeringen av kvinnor gäller från januari 1999 att de normalt skall placeras på anstalter avsedda enbart för kvinnor. Skall en kvinna placeras på anstalt med män får detta inte ske utan kvinnans medgivande. När det gäller behandlingsinnehållet skall programverksamheten inriktas på ett utbud som kvinnor har varit med och påverkat. Man har som särskilt viktiga frågor angett utbildning, föräldraskap, hälsa och droger. Kriminalvårdsstyrelsen har givit ut en skrift, Riktlinjer. Den har tidigare refererats här. Den började gälla fr.o.m. den 1 juni 1998. Jag rekommenderar den till läsning, för den är mycket intressant. Det finns kanske fortfarande svagheter när det gäller kvinnor dömda till frivårdspåföljd. Men det är saker vi får ta itu med nu. Permissionsreglerna tas upp. Man vill använda elektronisk övervakning vid permissionerna. Under senare år har antalet permissioner ökat samtidigt som antalet misskötta permissioner har minskat. Under såväl 1997 som 1998 var antalet misskötta permissioner 0,6 %. Anledningen till att läget är mycket bättre nu än tidigare är även där att planeringen för permissionerna förbättrats avsevärt under senare år. Men permissionen är ju ett led i den intagnes återanpassning till samhället. Enligt majoritetens uppfattning tillämpas reglerna på ett väl avvägt sätt. Därför finns det för närvarande inte något behov att skärpa reglerna. När det gäller frigivningsproblematiken föreslår man i ett par reservationer att det s.k. back doorsystemet, dvs. elektronisk övervakning, skall kunna användas. Där har regeringen gett BRÅ i uppdrag att kartlägga kriminalvårdens och andra myndigheters arbete med frigivningssituationen för intagna i fängelse. BRÅ har redovisat sitt uppdrag och lämnat förslag som bearbetas i Regeringskansliet. Till slutet av året kan vi förvänta oss en departementspromemoria. Kostnadsansvaret vid § 34-placeringar har vi diskuterat rätt ordentligt. Jag bara upprepar att Narkotikakommissionen kommer med ett förslag om hur finansieringsfrågorna mellan kriminalvården och kommunerna skall kunna lösas. Det har påtalats här att det är för sent. Men jag tror att vi får avvakta den utredningen. Närhetsprincipen är också en diskussionspunkt. Här finns reservationer som kräver att man skall ta större hänsyn till den. I kriminalvårdens allmänna råd står det att vid valet av anstalt skall individuell bedömning göras. Man skall ta hänsyn till våldsbenägenhet, narkotikamissbruk, utbildningsbehov, etc. Detta kan ibland inkräkta på närhetsprincipen. Utskottet har vid flera tillfällen behandlat frågan, konstaterat att det är många intressen som skall tillgodoses och funnit att det nu inte finns anledning att ändra på gällande regler. Jag tror, fru talman, att jag stannar här. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag noterar, och det visste jag redan innan från arbetet i utskottet, att Märta Johansson och hennes kolleger inte är speciellt otåliga när det gäller att vänta på en regering som nästan aldrig kommer med någonting nytt. Att avvakta har tydligen blivit ett honnörsord för den här regeringen. Vi har naturligtvis vetat det länge när det gäller rättsområdet. Jag medger, Märta Johansson, att vi nog många gånger är överens om målen. Vi vill ha en kriminalvård och ett rättsväsende som är så bra som möjligt. Vi vill också att de intagna på våra anstalter, i frivården och på våra häkten skall bli påverkade i så positiv riktning som möjligt. Det låter sig sägas, men för att genomföra det krävs det också medel och det krävs att man inte alltid avvaktar. Ibland måste man kanske säga till sin regering: Kom nu med något förslag! Medel; det kostar pengar att hålla denna höga kvalitet i kriminalvården. Med de budgetförslag som den sittande regeringen och dess stödpartier nu har lagt fram blir det inte riktigt så lätt att leva upp till de vackra målen.
Fru talman! Det är inte alltid enbart medel som behövs, Jeppe Johnsson. Det behövs också att man kan fatta beslut på goda grunder, beslut som är väl avvägda. Där har Jeppe Johnsson lite mer bråttom än vi har. Medelsdiskussionen tar vi när vi behandlar vårbudgeten.

Fru talman! I betänkandet finns en övergripande syn på hur partierna vill att kriminalvården skall fungera. Den gemensamma nämnaren är att vi alla vill att de som ändå tas in på anstalt inte skall återfalla i brott och att anstaltstiden skall användas på bästa sätt för att hjälpa de intagna med problem och svårigheter. Den synen tycker jag är tydlig när man läser reservationerna. Men reservationerna tar också upp flera ämnen där det redan pågår aktiviteter. Men för att riktigt markera vem som vill mest har det fogats ett så stort antal reservationer till betänkandet. Jag skall uppehålla mig vid en reservation, nr 4, som jag yrkar bifall till. Den gäller behandlingen av psykiskt störda personer som tas in på anstalter. Där aviserar också regeringen att man tänker ta tag i problemet och göra någonting åt det. Men jag vill trycka på just det som rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg har påvisat i en studie. Man har kommit fram till att över hälften av dem som hamnar på häktet lider av en psykisk störning. Den är inte av den digniteten att det blir någon speciell vistelse, utan de hamnar på de vanliga anstalterna där deras problem inte tas under behandling. Med rätt vård skulle de ha en chans att bryta sig ur sitt missbruk och sin kriminalitet. Flera av de undersökta personerna som dömts till fängelse återfaller ideligen när de friges därför att den psykiska störningen ofta leder till missbruk som i sin tur leder till kriminalitet. Det är ofta man ute på anstalterna hör just att klienterna självmedicinerar därför att de mår så dåligt. Kan de då få hjälp med de problem som ligger i botten kan de också komma till klarhet med andra följder av detta. Det handlar också, som påpekats här, om innehållet, att läsa, skriva, studera osv. Men mår en människa så uselt psykiskt sett är det också svårt att få bra resultat där. Det är grundläggande problem som jag därför vill trycka på, de är viktiga. De interner som nu diagnostiseras med ADHD, Damp osv. får ingen vård. Nu sker det försök med att fånga upp dessa barn i skolan. Det har blivit bättre. Men för de vuxna kriminella som finns på anstalterna behövs det stora insatser. Vi i Miljöpartiet tror inte att det är en lösning att döma fler till rättspsykiatrisk vård utan att starta behandlingsprojekt på fängelserna. Permissionerna bör utformas med någon form av social träning. Jag skall också svara Jeppe Johnsson. Han uttryckte att stödpartierna hade övergett sina egna förslag i tidigare motioner. Jag känner inte till något fall i detta betänkande där Miljöpartiet har övergivit tidigare ståndpunkter. Det är precis samma inriktning som vi har haft tidigare, dvs. diskussionen om tiden. Men om Jeppe Johnsson menar frågan om kostnadsansvaret vid § 34-placering, kan jag tala om att en utredning skall lägga fram förslag i slutet av år 2000. Frågan måste utredas. Det går inte att bara bestämma. Vi har inte heller övergivit våra synpunkter på övervakning och utslussning med hjälp av elektronisk fotboja. Det skall läggas fram en promemoria. Jag ser inte ett enda fall.
Fru talman! Jag skall inte ta någon lång debatt. Det enda fallet jag ser är att Kia Andreasson var med på reservationen om § 34 i fjol. Då var det inte någonting om att det inte går att bara bestämma. Det var andra tongångar i fjol - vi kan se i protokollet. Jag tror att man bara kan bestämma. Det är fråga om att överta kostnadsansvaret för staten. Det är en statlig angelägenhet att internerna får sin fortsatta
Fru talman! Vi har ingen dispyt där. Jag håller fullständigt med, och det tycker vi fortfarande. Men frågan gäller hur det hela skall utformas och vad som har hänt på den fronten, och det behövs naturligtvis en utredning. Vi förväntar oss att den skall bli klar vid den angivna tidpunkten.

Fru talman! Svenskt näringsliv är beroende av ett väl fungerande transportnät. Goda kommunikationer, effektiva och snabba transporter, krävs för att såväl insatsvaror som färdiga produkter skall finna sin väg från tillverkning till konsument. I dagens betänkande TU10 avhandlas frågor kring yrkestrafikens villkor i allmänhet och åkerinäringens konkurrenssituation i synnerhet. I åtta motioner från flertalet partigrupper uttrycks samfällt en oro för den utveckling den svenska åkerinäringen för närvarande befinner sig i. Klimatet för svenskt näringsliv har de senaste åren hårdnat alltmer på snart sagt alla områden, och mest utsatt är småföretagen. Ökade lönekostnader, höjda skatter och höjda avgifter pressar redan snäva marginaler till en nivå där lönsamheten är klart hotad. Det fria cabotaget som ger svenska åkeriföretag rätten att fritt konkurrera på den europeiska marknaden ger samtidigt utländska åkeriföretag samma möjlighet att konkurrera på den svenska transportsektorn. Denna nya konkurrenssituation är positiv för kostnadsbilden totalt sett, och med hjälp av ny teknik, förbättrade transportlösningar och bättre logistik, kan transportköparna erbjudas tjänster till priser som realt är lägre än vad som gällt tidigare. Sammantaget ökar svenskt näringsliv sin konkurrenskraft mot omvärlden genom att dessa kostnader kring dessa tjänster kan pressas. En fri och öppen marknad förutsätter dock att alla parter deltar på lika villkor. Så är tyvärr inte fallet, utan svensk åkerinäring möter sina utländska konkurrenter med ett ekonomiskt handikapp på en nivå som är totalt oacceptabel. Långsiktigt riskerar detta att leda till en utslagning av en gren i den viktiga transportnäringen, nämligen åkeribranschen. Fru talman! En lång rad utredningar visar entydigt på att den svenska kostnadsstrukturen missgynnar åkerinäringen. Senast har det i en SIKA-utredning fastlagts att det verkligen är kostnadsskillnader mellan svensk och europeisk åkerinäring. I tabell efter tabell framgår tydligt den högre kostnad på lönesidan som genom skatter och avgifter belastar den inhemska näringens konkurrenskraft. På bränslesidan jämförs svensk miljödiesel prismässigt med en sämre oljekvalitet som tillhandahålls i övriga Europa. Detta ger en snedvridning av prisbilden. På bränslesidan har svensk miljöpolitik lett till att svenska åkare i dag uteslutande använder diesel av miljöklass 1 för att därmed minimera utsläppen av miljöfarliga ämnen. Detta skulle medföra endast marginellt högre kostnader för svenska åkerier. Men med den sänkning av dieselskatten som vi förordar skulle kostnadsbilden förbättras, och det skulle dessutom leda till att utländska fordon vid transport i Sverige undviker att köra på den olja av betydligt lägre kvalitet som man i dag tankar med i respektive hemländer. Med vårt förslag skulle två positiva effekter kunna uppnås, nämligen bättre konkurrensneutralitet och mindre utsläpp av skadliga ämnen. Regeringen bör, enligt vår mening, vidare utreda och aktivt driva på frågan om en harmonisering av bränsleklasserna för att därigenom minska miljöutsläppen även i övriga delar av Europa. Fru talman! I den för moderater, kristdemokrater, centerpartister och folkpartister gemensamma reservationen nr 1 tar vi upp den situation som den svenska åkerinäringen i dag befinner sig i. Denna ogynnsamma konkurrenssituation leder till att svenska företag flaggar ut till andra länder och att svenska jobb försvinner till utlandet. Det är inte endast det högre kostnadsläget som missgynnar näringen och snedvrider konkurrensbilden, utan även många utländska åkares brist på efterlevnad av det regelsystem som omger verksamheten. Polismyndigheterna konstaterar att utländska transportörer i stor omfattning bryter mot yrkestrafiklagstiftningens regler om kör och vilotider. Polisens kontrollresurser är tyvärr alltför begränsade, och påföljderna är ringa i förhållande till den besparing regelöverträdelserna medför. Från moderat håll föreslår vi bättre övervakningsmöjligheter och ökad kontroll över att utfärdade böter verkligen drivs in. Svenska chaufförer som på utlandsuppdrag begår motsvarande överträdelser drabbas oftast av betydligt strängare straff. Svenska regeringen bör därför på EU-nivå verka för att ett gemensamt regelverk upprättas och att det efterlevs på ett effektivt sätt. Fru talman! Även företrädare från regeringspartiet har uppmärksammat näringens situation, och i en motion har Bengt Silfverstrand och Anders Karlsson, båda s, tydligt uttryckt den oro de känner för den "prekära situation vad gäller kostnads och konkurrensvillkor" som branschen befinner sig i. I slutklämmen av denna s-motion säger motionärerna: "För att undvika en situation liknande den som redan drabbat svensk sjöfartsnäring, måste åtgärder nu skyndsamt vidtagas i syfte att stärka den svenska åkerinäringens konkurrens och utvecklingsmöjligheter. Åtgärderna måste omfatta ovan berörda områden, dvs. samhällsekonomin i stort, skattevillkor, vägavgifter, momsindrivning etc., miljö, trafiksäkerhet och efterlevnad av det nationella och internationella regelverket." Fru talman! Inte ens en moderat kan uttrycka detta tydligare än vad dessa båda motionärer har gjort. Det känns angeläget att understryka varje ord. Såväl utredningen från Växjö högskola som den i dagarna presenterade SIKA-utredningen visar på tydliga skillnader mellan svenska och utländska åkeriföretags kostnader för likartade verksamheter. Men denna fråga, liksom så många andra, utreder regeringen och ställer i utsikt att förändringar eventuellt skall kunna ske. Konkreta ställningstaganden som verkligen leder till förbättringar saknas här likaväl som på många andra politikområden. Hur många svenska åkeriföretag, hur många svenska jobb skall rulla ut ur landet, Claes-Göran Brandin, innan regeringen skall ta sitt ansvar och övergå från prat till handling? Fru talman! Småföretagsdelegationen, Biltrafikens arbetsgivareförbund, Svenska åkeriförbundet, Transportarbetareförbundet m.fl. instämmer i de krav på förändringar som vi har framfört och alltjämt framför här i riksdagen. Sänkta sociala kostnader, lägre fordonsskatter, sänkt energiskatt på dieselolja, effektivisering av kontroll och sanktionssystemet och en ökad svensk insats inom ramen för EU samarbetet krävs för att ge svensk åkerinäring en rimlig chans att utveckla i stället för att avveckla verksamheterna i Sverige. Fru talman! I reservation nr 3 tar vi moderater tillsammans med Kristdemokraterna och Folkpartiet upp frågan om en förenkling av de regler som omger företag som arbetar med biluthyrning. Utskottsmajoriteten följer sin traditionella linje att motverka förenklingar på näringslivssidan. Jag beklagar detta och nöjer mig med att notera att allt tal om att med förenklade regelverk medverka till att fler och nya företag skapas i olika branscher inskränker sig till ett allmänt pratande. Även här saknas en progressiv inställning till förändringar. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom de två borgerliga reservationer som finns i betänkandet. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill säga några ord om taxinäringen. Liksom många andra näringar har taxinäringen avreglerats. Det skedde den 1 juli 1990. Det officiella motivet var att skapa konkurrens för att på så sätt pressa priserna nedåt. Konkurrensen var också tänkt att leda till nytänkande och kreativitet, men kostnadseffektivitet var det överordnade motivet. Risken att bli utkonkurrerad skulle befordra detta. Det finns obestridligen en viss logik i resonemanget. Men hur blev det konkreta utfallet? Kommunikationskommittén hade bl.a. i uppdrag att utvärdera trafikpolitiken. I betänkandet konstateras att utbudet av taxibilar i glesbygd har minskat, vilket är dåligt eftersom möjligheterna till buss och tågresor är begränsade. I städerna blev det däremot många nya taxiföretag, men med fallande avkastning. Många taxichaufförer med brottsbelastning kom in i taxinäringen, och taxififflet ökade. Taxinäringen har delvis kommit att förknippas med brottslighet, vilket lett till att många taxikunder upplever taxiresor som otrygga. Den ekonomiska brottsligheten i samband med yrkestrafiken har uppskattats till 10 miljarder kronor. Sammanfattningsvis har alltså taxibilarnas antal ökat, men det finns ingen konstaterad ökning av resandet. Produktivitetsförlusten har resulterat i sänkta löner för taxichaufförerna. Effektiviteten kan knappast sägas ha ökat vare sig för kunderna, taxiföretagen eller samhället i stort. Betänkandet skrevs 1996, men situationen har inte blivit mycket bättre sedan dess. Försämringarna för dem som åker med färdtjänst är väl dokumenterade, vilket i och för sig delvis beror på de försämrade ersättningarna till färdtjänsten. Sammantaget med taxinäringens pressade situation i övrigt har resultatet blivit att servicen till dem som är i störst behov av taxi har försämrats. Sverige har påtagit sig den tveksamma rollen som föregångare vad gäller avreglering. Det är bara Nya Zeeland som har avreglerat taxinäringen lika drastiskt. Kanske kommer Sverige att bli föregångare även när det gäller att återbörda det inflytande man tidigare avhänt sig. Helsingborg var bland de första kommunerna att lägga ut omsorgen om äldre på upphandling. Nu har skandalerna blivit tillräckligt många för ett beslut om att återta ett större offentligt ansvar. Detta behövs även inom taxinäringen. I sammanhanget kan nämnas att i Köpenhamnsområdet ökade skatteinbetalningsfrekvensen med 77 % vid införandet av en s.k. Hyrvognnämnd. Obligatorisk anslutning till en beställarcentral ökar servicen för oss som åker taxi. Dit kan man ringa för att fråga om priser och annat. Kvarglömda ägodelar kan spåras, och det finns någon att rikta eventuella klagomål gentemot. Det är en trygghet för taxis kunder. Avregleringen av taxi har inte bidragit till en ökad trafiksäkerhet. Tvärtom, det finns inte tid att underhålla vagnparken på samma sätt. Minitaxi är ett sätt att minska kostnaderna, där kostnaderna vid en eventuell trafikolycka blir mycket allvarligare jämfört med om vanliga bilar är inblandade. Tempot i trafiken med många stressade yrkeschaufförer ökar också risken för olyckor i trafiken. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 från Vänsterpartiet. I den kräver vi att anslutning till en beställarcentral blir obligatorisk i alla län. Skulle så bli fallet saneras branschen från några av dem som inte har rent mjöl i påsen. Vi kräver också att det införs avgiftsfinansierade yrkestrafiknämnder i alla län. Dessa skall ha till uppgift att legitimera beställarcentraler, tillståndsinnehavare och förare. De skall också kunna återkalla legitimationer, svara för utbildning och fortbildning. Fru talman! Jag vill också passa på att kommentera den borgerliga reservationen om svensk åkerinäring. Jag yrkar avslag på reservationen. Vi kan vara överens över partigränserna om hårdare tag gentemot de utländska åkerier som vid körning i Sverige inte efterlever gällande miljö och säkerhetsregler. Däremot tror jag att föregående talare missuppfattat slutsatserna av SIKA:s åkerirapport. Jag citerar följande från s. 37: "Det material vi har tillgång till ger inte underlag för antagandet att olikheter i beskattningen av företagen skulle vara orsaken till observerade kostnadsskillnader. Den genomgång vi låtit göra visar att företagsbeskattningen är likartad i de studerade länderna med i stort sett likartade regler för avskrivning och reserveringar. Om något är företagsbeskattningen något förmånligare i Sverige än i andra länder." Dessutom vill jag påpeka att det fria cabotaget förvisso har lett till att fler utländska åkerier får körningar i Sverige. Man glömmer i det avseendet att den svenska åkerinäringen har tagit större marknadsandelar utomlands än den har förlorat i Sverige. Jag tycker att man i stället skall koncentrera sig på det som åkerinäringen själv har tagit upp, dvs. näringen vill bidra till den miljöanpassning av transporterna som behövs för att samhället skall bli hållbart.
Fru talman! Karin Svensson Smith tar först upp taxifrågorna och ondgör sig över att avregleringen har medfört för stor konkurrens där det finns ett stort resandebehov och för liten eller utebliven konkurrens i glesbygderna. Det kan naturligtvis upplevas så. Men låt oss konstatera att vi har fått full uppslutning från näringen som sådan när det gäller att leva med de regler som har fastställts. Det finns ingen som helst önskan från näringens sida om att åter reglera verksamheten. Den har funnit sin form, må vara att det finns en och annan brist som skall rättas till. Men det tror jag näringen själv är beredd att ta itu med. Karin Svensson Smith målar upp en bild av lastbilsåkeribranschens situation som skulle tyda på att svensk åkerinäring är på frammarsch. Det är tråkigt att inte några av företrädarna här kan spegla verkligheten. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Karin Svensson Smith: Hur kommer det sig att svenska åkeriföretag väljer att flagga ut i ett klimat som, enligt den beskrivning som lämnades från talarstolen nu senast, skulle vara sämre än klimatet i Sverige? Jag ber om ursäkt om jag misstänkliggör de slutsatser som lästes upp. Men de stämmer dåligt överens med den verklighet åkerinäringen lever i.
Fru talman! När det gäller taxinäringen tycker jag att man skall se till samhällets och kundernas behov och inte enbart till näringens. Det är klart att vi skall lyssna på näringen också. Utbudet av taxi i glesbygd har minskat. Trafiksäkerhetsproblemen har ökat och fifflet har ökat. Det leder oss till att ställa krav på obligatorisk anslutning till beställarcentral. Det är många inom taxinäringen som är överens om det. Vi kan inte enbart gå på vad näringens officiella organisationer säger. Vi måste ta ett vidare grepp än så. När det gäller åkerinäringen var det faktiskt inte mina egna privata slutsatser. Jag har ingen personlig sakkunskap i frågan. Det jag citerade ur är en utredning från Statens institut för kommunikationsanalys, som vi har fått oss tillsänd alldeles nyligen. I sammanfattningen konstaterar man, som jag sade tidigare sade, att det snarast är lite lägre beskattning hos oss jämfört med andra länder när det gäller företagsbeskattning. Vi lever i en rörlig värld. Det är många utländska företag som satsar här i Sverige, och svenska företag satsar utomlands. Det jag sade var att sammantaget har marknadsandelarna för svenska åkerier ökat mer utomlands än vad man har förlorat inom Sverige. Jag tror att vi måste leva med det. Så länge vi lever i en öppen värld är det så det sker såväl inom åkeribranschen som inom andra branscher.
Fru talman! Låt oss hålla oss kvar vid taxifrågorna och inledningsvis konstatera att vi kan vara glada över att den politik, de regler och de skatter som har föreslagits av det parti som Karin Svensson Smith företräder inte har blivit verklighet. Då hade det inte varit enklare att driva taxiverksamhet eller att över huvud taget driva verksamhet som är baserad på drivmedelskostnader. Dem har ni föreslagit ständiga och permanenta höjningar av. Låt oss vara glada över att det inte har förverkligats. När det sedan gäller åkerier på frammarsch kan jag, utifrån den insikt jag trots allt har skaffat mig i branschen, konstatera att den ökning av svenska åkeriers verksamhet som i och för sig kan vara riktigt redovisad bygger på att man i stället för att bygga ut sina flottor i Sverige, som ju vore det mest naturliga, väljer att låta den nyetableringen ske i andra länder. Ett stort antal åkerier, framför allt i Sydsverige, har valt den lösningen. Det har man gjort därför att man har lättare att få den lönsamhet som är fullständigt nödvändig för att hålla liv i den verksamhet man skall leva av. Om det ger utslag i att man hävdar sig väl på en del av kontinenten skall vi vara glada över det. Svensk åkerinäring är livskraftig om den ges de förutsättningar som vi från vårt håll företräder.
Fru talman! Jag tror också att svensk åkerinäring är livskraftig. Därför tror jag nog också att de klarar av att tåla de åtgärder som behövs framför allt när det gäller drivmedelskostnaderna för att vi skall kunna nå de miljömål som den här riksdagen har beslutat om. Det var också, tycker jag, det budskap vi fick oss till livs när vi i trafikutskottet besökte åkerinäringen. Jag tror att man klarar av att bidra till miljöanpassningen, att överleva och att leva på en internationell marknad. Jag är övertygad om att man klarar det.

Fru talman! Hit till riksdagen lär det levereras cirka tio ton post varje vecka. Någon transporterar detta hit, och det lär varken ske med tåg eller flyg. Även om Helgeandsholmen är en ö så misstänker jag att inte heller sjöfarten är aktuell som transportslag i detta fall. Lastbilen och åkarna är viktiga för att det samhälle vi har skall fungera. Den svenska åkerinäringen är ambitiös vad gäller miljöfrågor, säkerhet och transportkvalitet. Tyvärr har man i Sverige inte samma villkor att konkurrera på som i en del andra länder i vår omgivning. Det är bl.a. detta som trafikutskottets betänkande handlar om i dag. Två saker beklagar jag verkligen. För det första beklagar jag att inte regeringen har gjort någonting för att effektivisera påföljdssystemet för fordonsförare som bryter mot gällande regler. Detta är en orsak till snedvriden konkurrens, och riksdagen hemställde för ett år sedan om en översyn av detta. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har reagerat på detta. Inte bara jag, utan hela trafikutskottet förutsätter att näringsministern snarast tar itu med denna översyn. För det andra beklagar jag att inte regeringen velat ta åkerinäringens problematik på allvar. Åtgärderna från en samlad opposition beskrivs i reservation 1, och de är väl kända för regeringen. I stället för att göra något hänvisas till skattesamtal och utredningar. Nu kom ju SIKA:s utredning nyligen, där man på regeringens uppdrag utrett kostnadsstrukturen och konkurrenssituationen för den svenska åkerinäringen. Tyvärr bekräftas de värsta farhågorna när det gäller skillnaden mellan förutsättningarna för svenska åkare och för övriga åkare, såsom de danska, tyska och nederländska. Det är t.o.m. värre än vad man tidigare trott. Jag citerar här från SIKA:s utredning, s. 27: "Kostnadsbilden för de danska och nederländska åkerierna är intressant. Totalkostnaden ligger 18 11 respektive nära 17 kr/mil lägre än den tyska. Både det danska och det holländska åkeriet slår det svenska åkeriet rejält. Det holländska åkeriet är ungefär lika mycket bättre på tre poster nämligen den km-beroende kostnaden, lönekostnaden och företagskostnaden. Bilden är likartad för det danska åkeriet med undantag för att lönekostnadsskillnaden är mindre." När man jämfört tre större, internationella åkerier i vart och ett av dessa länder, har man funnit att Sverige visserligen i något avseende har lägre kostnader, men den samlade bilden gör att totalkostnaden per mil hamnar på 96,7 kr i Sverige, 86,6 kr i Tyskland, 78,5 kr i Danmark och 70,8 kr i Holland. Även med reservation för osäkerhet är trenden tydlig. Frågan är då om vi vill göra något för att behålla de jobb som finns inom åkerinäringen i Sverige och kanske t.o.m. rädda hem några nya arbeten till landet. I så fall bör majoriteten lyssna på oppositionens förslag och agera. Men det är svårt att tro att Miljöpartiet vill förstärka lastbilsåkarnas konkurrensmöjligheter av ideologiska skäl. Det är lika svårt att se Vänsterpartiet ställa upp på detta. Och Socialdemokraterna är som sagt beroende av dessa två stödpartier. Men om det nu är miljöproblemen som anförs som skäl för att inte stötta svensk åkerinäring så blir ju inte miljön bättre av att utländska åkare tar över transporterna, tvärtom. Enligt SIKA:s rapport har Sverige högre marknadspriser på diesel än både Danmark och Tyskland. Holland ligger faktiskt några ören dyrare, medan det i Polen nästan är två kronor billigare att tanka. Lägger man då till att Sverige har den i särklass bästa dieseln, miljöklass 1, och förmodar att utländska lastbilar tankar fullt på andra sidan gränsen - i Danmark, Tyskland eller Polen - så släpper man ju ut en oerhört större mängd svavel när man kör i Sverige än om man köpt sin diesel här i landet. Dessutom hade ju faktiskt skatteintäkterna ökat om man hade tankat här. Det är mot bakgrund av detta vi kristdemokrater föreslagit en sänkning av dieselskatten på miljöklass 1-diesel och även finansierat densamma i vårt budgetförslag. När kommer något besked från socialdemokraterna? När kommer besked från regeringen och de berömda skattesamtalen? För ärlighetens skull skall sägas att den SIKA-rapport jag har citerat ur som slutsats inte har föreslagit några skattelättnader på detta område, utan man menar att kostnadsskillnaderna kan överbryggas genom produktivitetsökningar. Jag frågar mig bara hur. Skulle svenska åkare strunta i att köra med vinterdäck? Skulle svenska åkare stressa sina förare mera? Nej, den slutsats som SIKA har dragit verkar tyvärr mindre genomtänkt. Svensk åkerinäring väntar på en signal från regeringen: Vill man ha jobben kvar i Sverige? Säg det i så fall, men gör det snabbt. Fru talman! Jag vill också nämna något om motion N326, om biluthyrning. Här har nu riksdagen chansen att tillmötesgå ett av Småföretagsdelegationens alla förslag, nämligen att göra det enklare att starta biluthyrningsföretag. Men utskottets majoritet hänvisar endast till vad man tyckte för ett år sedan. Jag undrar vad småföretagarna tycker om det. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.
Fru talman! Anledningen till att SIKA kommer till slutsatsen att man inte skall sänka skatterna för åkerinäringen kan delvis sökas i att det, om man tittar på den samlade kostnadsbilden, uppstår en del intressanta sammanhang. I flera av länderna inom EU finns det såväl vägtullar som försäkringsskatt. Detta saknar vi i Sverige. När det gäller fordonsskatt och försäljningsskatt ligger vi lägre än de andra länderna. Detta måste man ha med i sammanhanget. Jag tror nog att åkerinäringen klarar detta och att de också klarar att bidra till att anpassa transporterna till de miljömål som riksdagen har beslutat om. Jag skulle vilja fråga Johnny Gylling vad han har för recept för att sänka miljöskatterna och samtidigt nå miljömålen. Har ni någon särskild trollformel, eller?
Fru talman! SIKA:s rapport har nyligen kommit. Man hade ju önskat att den hade presenterats något innan trafikutskottet skulle skriva sitt betänkande. Som sagt står jag fast vid kritiken mot deras slutsatser. Man anser nämligen att några åtgärder inte behöver vidtas utan hänvisar till produktivitetsökningar. Jag anser att svensk åkerinäring har gjort betydande produktivitetsökningar under de senaste åren. Åkerinäringen är, som jag tidigare sade, ambitiös på miljösidan. Men konkurrenssituationen är inte rättvis. Som jag sade i mitt anförande skulle man genom att sänka skatten på miljöklass 1-diesel kunna få effekten att flera utländska åkare skulle köra med renare diesel i Sverige. Då skulle vi få lägre utsläpp och ökade skatteintäkter. Det är ingen trollformel, utan det är enkel logik. Övriga förslag som vi har i reservation 1 tillsammans med Centern, Moderaterna och Folkpartiet är sänkta sociala kostnader, lägre fordonsskatter, en effektivisering av kontroll och sanktionssystemet och en mer aktiv svensk insats inom ramen för EU
Fru talman! När det gäller de utländska åkerierna kan vi vara överens. Men när det gäller de svenska åkerierna har de själva en strävan att försöka anpassa sin verksamhet till hållbar utveckling, och det kan de inte göra om man sänker kostnaderna för det som belastar miljön. Jag hörde inte något annat förslag från kristdemokraterna till hur den svenska åkerinäringen skall kunna klara målen för en hållbar utveckling.
Fru talman! Jag håller med Karin Svensson Smith om att den svenska åkerinäringen säkert kommer att klara målen, för som jag tidigare sade är den mycket ambitiös. Men vad hjälper det om inte omgivningen är lika ambitiös och har samma strävan att leva upp till miljömålen? Varför skall de svenska åkeriföretagen ta på sig hela bördan kostnadsmässigt för att leva upp till miljömålen när inte samma krav ställs på omgivningen? Vi måste se till att få jämlika konkurrensförutsättningar. Det är det som vi strävar efter.

Fru talman! Under lång tid har vi hört och läst alarmerande siffror om hur svensk åkerinäring lider av en förödande konkurrens från utländska åkare, som ur kostnadssynpunkt har helt andra förutsättningar än de svenska åkarna. Den 1 juli 1998 infördes fritt s.k. cabotage i Europa. Detta innebär att utländska bussar och lastbilar fritt kan konkurrera i hela Europa. Det innebär också att den nya situationen kräver att den svenska åkerinäringen ges möjligheter att konkurrera på likvärdiga villkor om Sverige även fortsättningsvis vill ha en levande åkerinäring. Vi behöver en levande åkerinäring i vårt land för in och utlandstransporter, men då måste åkerierna ges möjlighet att ha råd att förnya sitt bilinnehav med nya och moderna bilar för att kunna konkurrera på samma villkor. Det finns i dag många åkare som inte vågar göra det, eftersom de känner osäkerhet inför framtiden. Vi måste ge dem denna framtidstro med nya och bättre villkor. De konkurrensnackdelar som svenska åkare har gentemot utländska ligger således i kostnadsbilden där de fyra största kostnadsposterna är skatter, löner, bränsle och avskrivningar. Framför allt måste krafttag tas av den svenska regeringen när det gäller att driva frågan om lika villkor för åkerinäringen inom EU Åkerinäringen har vid många tillfällen påtalat olikheterna inom EU-samarbetet, och regeringen bör snarast återkomma med förslag till ett åtgärdsprogram. Tyvärr har vi fått uppleva hur många av våra svenska redare inom rederinäringen har tvingats att flagga ut svenska fartyg av kostnadsskäl. Låt oss nu slippa se samma tendens inom åkerinäringen. Även om det redan har hänt att åkare har flaggat ut bilar, sker det ändå inte i den utsträckning som verkligheten visar vad gäller rederinäringen. Fru talman! Regering och riksdag har här ett gemensamt ansvar. Låt oss nu visa att vi kan och vill göra något åt en besvärlig situation för denna transportnäring och dess framtid. Fru talman! Jag yrkar inte bifall till någon reservation men står givetvis bakom de reservationer som vi medverkar i.

Fru talman! Transportsystemet liknas ofta vid blodomloppet i kroppen. Vägarna, järnvägarna, farlederna och flygrutterna sägs vara blodådrorna. Fordonen, fartygen, flygplanen och tågen liknas vid blodet som pumpas ut för att syresätta kroppen och få den att fungera. När blodet inte kommer fram har det uppstått en propp. Då talar vi om trafikinfarkter. Har den svenska åkerinäringen drabbats av en propp i blodomloppet, en infarkt? Svaret måste bli nej. Däremot kan man säga att det har uppstått en del förkalkningar som gör att blodet har svårare att forsa fram. Det visar inte minst SIKA:s nyligen gjorda studie av konkurrensförhållandena inom branschen. Sverige behöver en livskraftig åkerinäring i Sverige - en åkerinäring som lever och utvecklas i konkurrens på lika villkor med utländska åkerier. De svenska företagen är mer än någonsin beroende av en väl fungerande åkerinäring, eftersom många företag har minskat sina lager och gått över till leveranser just in time för att inte behöva betala höga lagerkostnader. Utan fungerande lastbilstransporter skulle många av de svenska företagen stanna, inte minst i glesbygden. Konkurrensen inom åkeribranschen har hårdnat under de senaste åren. Sedan Sverige gick med i EU har våra gränser successivt öppnats för transporter med utländska åkeriföretag. Utvecklingen kröntes av att cabotaget släpptes fritt på våra vägar den 1 juli Vägcabotage får bara utföras av åkerier som förutom nationellt yrkestrafiktillstånd innehar s.k. gemenskapstillstånd som ger rätt att utföra internationell trafik. Skälet är att vägcabotaget i första hand skall vara ett komplement till långväga transporter mellan medlemsländerna och bidra till att tomtransporter undviks. Avsikten är inte att lokaltransportörer dagligen skall åka in i ett annat land och utföra transporter i detta land för att vid dagens slut återvända hem. I den EG-förordning som reglerar vägcabotage definieras cabotage som "rätt att utföra tillfälliga inrikes vägtransporter". Däremot har man inte definierat ordet tillfälliga. Inte heller har man reglerat hur många transportuppdrag ett åkeri kan åta sig i ett annat medlemsland innan verksamheten betraktas som permanent. Trafikregisterutredningen, som har haft till uppgift att se över detta, har föreslagit att kommersiella fordon skall få användas i Sverige under högst sex månader under en tolvmånadersperiod. Utredningens betänkande har just remissbehandlats. Regeringen avvaktar utfallet av remissbehandlingen innan den tar ställning i frågan. I december förra året fick Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, i uppdrag att studera kostnadsstrukturen och konkurrenssituationen för den svenska åkerinäringen. Studien avser både internationell trafik och inrikestrafik i förhållande till utländsk cabotagetrafik. Den första delen av analysarbetet, som gäller kostnadsstrukturen och konkurrenssituationen inom åkerinäringen, överlämnades till regeringen under förra veckan. Nästa del skall avlämnas senast den 1 juli i år och gäller statistik och informationsförsörjning. SIKA:s studie visar att de svenska åkeriernas totala lönekostnader är högre än i de närmaste konkurrentländerna. Det finns också skillnader när det gäller punktskatter, men där är bilden inte entydig. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har reserverat sig mot utskottsmajoritetens beslut att invänta resultatet av SIKA:s arbete. Innan vi har en tillförlitlig helhetsbild av situationen vill de att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till en åtgärdsplan för konkurrensneutraliteten inom åkerinäringen. Denna treklövers recept är sänkta sociala kostnader, lägre fordonsskatt, sänkt energiskatt på dieselolja, effektivare kontroll och sanktionssystem och att Sverige skall vara mer aktivt inom EU Sänkta sociala kostnader, dvs. sänkning av de sociala avgifter som arbetsgivaren måste betala, skulle innebära en social dumpning av Sveriges transportarbetare. Det är något som jag som socialdemokrat inte kan ställa upp på. Rättvis konkurrens skall inte skapas genom att transportarbetarna ställs vid sidan av välfärd och trygghetssystem. Rättvis konkurrens skall i stället skapas genom att man utarbetar gemensamma standarder inom EU på det sociala området för att säkra arbetstagarnas grundläggande intressen. Konkurrensen på lika villkor är inte minst viktig när det gäller uttaget av skatter och avgifter på vägtrafiken. Det är viktigt att understryka det som regeringen skrev om fordonsskatten i den transportpolitiska proposition som riksdagen behandlade förra året. Regeringen skrev dels att det i nuläget inte är aktuellt att höja fordonsskatterna för tunga lastbilar för att inte försämra konkurrensvillkoren för svenska åkare, dels att "I ett längre perspektiv är det dock viktigt att Sverige prioriterar det arbete som pågår med att ta fram ett nytt direktiv om fordonsskatt, vägtullar och vägavgifter." Regeringen prioriterar åtgärder inom EU för en mer rättvis prissättning på transporter. Det är också här, på EU-nivå, som man bör göra de främsta insatserna för att stärka åkerinäringen. Dieselkostnaderna är en större kostnadspost för åkerierna än fordonsskatterna. Men inte heller där är den svenska skattenivån på miljöklass 1-diesel markant högre än skatten i våra grannläder. När man diskuterar det här med dieselpriset skall man komma ihåg att en del av detta i Sverige består av moms. I andra länder är det annorlunda, men momsen är avdragsgill i Sverige. Flera utredningar som har beröring med skattefrågorna inom åkeribranschen pågår eller har just avslutats. SIKA har haft till uppgift att ge oss en helhetsbild av konkurrensvillkoren. Trafikbeskattningsutredningen har till uppgift att göra en teknisk översyn av fordonsskattelagen och lägga fram förslag om anpassning av fordonsskattereglerna för tunga godstrafikfordon till gällande EG-regler. Det är både ett säkerhetsproblem och ett konkurrensproblem att vissa utländska förare struntar i att följa de säkerhetsregler, körregler och vilotidsregler som de svenska förarna måste följa. I dag finns det inte några möjligheter för svenska myndigheter att tvinga de utländska förarna att betala böter eller att dra in deras körkort. Det snedvrider naturligtvis konkurrensen. Snedvridningen blir ännu större när svenska företags regelefterlevnad kontrolleras hårt utomlands. Mot utländska åkare som brutit mot de svenska reglerna står polisen i dag med tandlösa verktyg. De som inte vill betala sina böter kastar bara lappen i närmaste dike när polisen kört därifrån. Inom EU driver därför regeringen att en de gemensamma EU-reglerna skall tillämpas på samma sätt, att övervakning, tillsyn och kontroll av den yrkesmässiga vägtrafiken skall bli effektivare och att samarbetet mellan medlemsländernas myndigheter skall stärkas. Dessutom skall regeringen utreda frågan om indrivning av böter från utländska förare vid trafikbrott. Det var också ett tillkännagivande som regeringen fick vid den här tiden förra året. För att komma till rätta med problemet är det också viktigt att polisen avsätter tillräckliga resurser för att beivra överträdelser som inte bara kan äventyra trafiksäkerheten utan också rubba förutsättningarna för en konkurrens på lika villkor inom åkeribranschen. Det betänkande som vi debatterar i dag tar även upp taxifrågor. Vänsterpartiet har reserverat sig mot utskottsmajoriteten när det gäller avvisande av förslag om införande av en bestämmelse om obligatorisk anslutning till beställningscentral och inrättande av yrkestrafiknämnder i alla län för att komma till rätta med problemen inom taxinäringen. Dessutom har Siw Persson motionerat om att en försöksverksamhet med övervakningskameror i taxibilar bör inledas. Ända sedan taxinäringen avreglerades har regering och riksdag vidtagit en lång rad åtgärder för att komma till rätta med problemen inom näringen. Det finns fortfarande allvarliga problem inom taxinäringen, och av just den anledningen har regeringen tillkallat en särskild utredare som undersöker förutsättningarna för och effekterna av att införa ett krav på obligatoriskt anslutning till en beställningscentral eller annat gemensamt organ. Vi bör inte föregripa detta utredningsarbete. Vänsterpartiet vill som sagt också inrätta yrkestrafiknämnder i varje län. Förra gången trafikutskottet behandlade taxifrågorna var det i samband med behandlingen av regeringens förslag till en reformerad yrkestrafiklagstiftning. Redan då, våren 1998, konstaterade utskottet att den nya yrkestrafiklagen innebar att länsstyrelserna skulle utöva tillsyn över att tillståndshavare bedrev verksamhet enligt gällande bestämmelser och att innehavare av taxiförarlegitimation uppfyllde gällande krav. Länsstyrelserna har dessutom möjligheten att inrätta nämnder som har till uppgift att avgöra frågor inom vissa bestämda ansvarsområden. Det finns med andra ord inget behov av att inrätta yrkestrafiknämnder i varje län. När det gäller försök med kameraövervakning i taxibilar vill jag påminna om att riksdagen nyligen har fattat beslut om en lag om allmän kameraövervakning. Liksom tidigare krävs tillstånd för kameraövervakning, men den nya lagen innebär ökade möjligheter att använda kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Brottslighet som riktas mot taxiförare är naturligtvis något mycket allvarligt. Det är därför rimligt att taxiförare skall kunna ta ny teknik till hjälp för att skydda sig mot angrepp. Däremot bör inte några ytterligare åtgärder vidtas innan regeringen gjort sin aviserade utvärdering av lagstiftningen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har reserverat sig när det gäller biluthyrning. Partierna vill ersätta det nuvarande kravet på tillstånd för att bedriva biluthyrning med ett krav på registrering av verksamheten. Skälet till att det infördes krav på tillstånd för att bedriva biluthyrning var att man skulle komma till rätta med bulvanförhållandena i branschen. Som trafikutskottet och regeringen vid flera tillfällen har slagit fast behövs det fortfarande ett starkt skydd mot bulvanförhållandena i biluthyrningsbranschen. Därför bör inte reglerna ändras. Fru talman! Som jag inledde med att säga behöver Sverige en livskraftig åkerinäring. För att åkerinäringen skall kunna leva och utvecklas måste vi rensa bort den åderförkalkning som bildats under de senaste åren. En första åtgärd var att ansluta Sverige till Eurovinjettsystemet. Nästa steg är att skapa ett effektivare sanktionssystem för utländska förare som bryter mot de svenska reglerna och att i EU driva att de gemensamma reglerna skall tillämpas på samma sätt, att övervakning, tillsyn och kontroll av den yrkesmässiga vägtrafiken skall bli effektivare och att stärka polissamarbetet över gränserna. Dessutom bör det utarbetas gemensamma standarder inom EU på det sociala området för att stärka arbetstagarnas grundläggande intressen. Det bör också inom EU tas fram ett nytt direktiv om fordonsskatt, vägtullar och vägavgifter. Över huvud taget är det viktigt att särskilt prioritera samarbetet inom EU. Det är bara genom effektivare åtgärder inom EU som vi långsiktigt kan stärka den svenska åkerinäringens konkurrensvillkor. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Claes-Göran Brandin liknar transporterna vid ett näringslivets blodomlopp. Det tycker jag är en bra liknelse som jag själv gärna använder någon gång. Så säger han att detta blodomlopp precis som alla andra blodomlopp måste syresättas. Men sedan glömmer han på något sätt bort behandlingsmetoden, eller i varje fall åtgärderna som skulle sättas in. Vad är det som skall syresätta det här blodomloppet nu, Claes-Göran Brandin? Jag hoppas att du använder en del av repliken till att beskriva det i stället för att bara tala om vilka åtgärder ni, liksom vi, tycker borde komma till stånd men avstår från att konkret föreslå. I stället väljer ni ju vägen att först beskriva situationen på samma sätt som flera andra talare har gjort redan innan. Därefter yrkar ni avslag i fråga om de åtgärder som ni tycker er finna i dessa motioner. Det är inte särskilt logiskt, och det är framför allt inte ett särskilt bra sätt att syresätta det blodomlopp som är så viktigt. Fru talman! Fortsätter den här politiken, och det har vi väl viss anledning att misstänka att den gör så länge stödpartierna ställer upp och kanske t.o.m. förvärrar situationen, så kommer det inte att hjälpa med en syresättning av blodet framöver. Det kommer att krävas stora blodtransfusioner för att klara det akuta tillstånd som näringen befinner sig i om den inte skall hamna på akutintaget för att sedan inte kunna skrivas ut över huvud taget.
Fru talman! När det gäller åtgärder är det så att regeringen efter diskussionen med branschen beställde den utredning som SIKA nu har lämnat till regeringen. Jag tycker att vi bör avvakta här så att regeringen får möjlighet att återkomma utifrån det som SIKA har kommit fram till. Dessutom gäller det att ta den här diskussionen med näringen. Jag tror inte att Lars Björkman behöver vara så väldigt orolig. Vi kommer nog att kunna lösa de här bitarna. Samma oro hade Moderaterna när det gällde sjöfarten men där lyckades vi ju få en lösning. Kanske var det en liten nagel i ögat på Moderaterna. Också från redarnas sida kunde vi få gehör och beröm. Det är möjligt att det blir så också i det här sammanhanget. Det är vad vi tänker arbeta för. Min och mina partivänners inställning är att vi skall ha en konkurrenskraftig åkerinäring i Sverige. Vi är ju väldigt beroende av den. Sverige är ett avlångt land och ett i vissa delar glest befolkat land. Därför måste vi i Sverige värna om åkerinäringen. Vi måste åstadkomma restriktioner för de utländska åkarna för att på det viset få lika konkurrens. Men låt oss alltså först avvakta det utredningsarbete som just är lagt på regeringens bord för att sedan se vad vi kan återkomma till! Det finns säkert bitar där som vi kan vara överens om.
Fru talman! Det är fortsatt samma prat. I Claes Göran Brandins inlägg kan spåras att man i och för sig har identifierat problembilden. Men möjligheterna att bidra med konkreta lösningar uteblir totalt. Återigen handlar det om att vänta på utredningar och att se vad som kommer; detta för att om möjligt vinna tid och inte irritera sina stödpartier genom att lägga fram konkreta förslag. Vi kan naturligtvis jämföra med sjöfartsnäringen. För övrigt är det en bra jämförelse. Där har man ju verkligen flaggat ut i stor omfattning men det är precis den utvecklingen vi varnar för. Därför vill vi sätta in åtgärder innan vi hamnar i situationen att den infarkt som du befarade skulle kunna inträffa verkligen sker och att det inte ens kommer att hjälpa med blodtransfusioner. I stället kommer det att krävas upplivningsförsök i en ganska livlös bransch. Claes-Göran Brandin värnade om arbetstagarna inom transportnäringen. Det gör vi alla. Låt mig, fru talman avslutningsvis få återge vad som står i ett litet pressklipp från en inte helt obekant och, gissar jag, en kunnig och insatt person inom transportbranschen: Politikerna bara lovar och lovar men det händer ingenting. Detta säger Hans Wahlström, ordförande i Fortsätter det så här, säger Hans Wahlström, så har vi snart ingen transportnäring kvar. Hans Wahlström torde väl ändå, Claes-Göran Brandin, vara sakkunnig. Eller är det möjligen så att också Hans Wahlström överdriver?
Fru talman! Det är väl tur att Lars Björkman kan få återgivet vad den socialdemokratiske ordföranden inom Transport har uttalat. Jag har full förståelse för Hans Wahlström när han uttalar sig på det här viset. Det är som företrädare för de anställda inom transportnäringen och som förbundsordförande han uttalar sig. Han ser ju hur det är. Det är kanske inte på samma sätt som för oss som skall behandla detta och ta ansvar för helheten. Men vi kan säkert ta diskussionen med Hans Wahlström och Transport om hur vi skall lösa de här bitarna. Det skall vi göra utifrån den utredning som SIKA just har lagt på våra bord. Alla ledamöter i trafikutskottet har ännu inte fått utredningen. Därför är det viktigt att vi först sätter oss ned och går igenom den i stället för att bara dra fram lösa bitar. Jag vill inte i dag ta en debatt om SIKA:s utredning eftersom jag inte tror att det ger rättvisa åt det som man har kommit fram till. Vi kommer att lösa detta gemensamt. Kanske finns det, Björkman, anledning att nästa gång vi sammanträder ha samma uppfattning om hur vi skall få bukt med de här bitarna. Jag tror alltså att vi kommer att få en bättre transportnäring. Det är jag mån om att vi skall få.
Fru talman! Brandin talar om blodomloppet och säger att vi kanske inte har några proppar i systemet men att det finns förkalkningar. Det är hans diagnos på åkerinäringens situation. Min medicinska kunskap inskränker sig till att jag är gift med en sjuksköterska. Jag skall inte göra alltför tvärsäkra uttalanden. Snarare skulle jag vilja likna det hela vid att kroppen håller på att förblöda. Lastbilarna rinner ju ut ur landet. Det är nu ett år sedan regeringen uppvaktades av branschen. Det är också ett år sedan trafikutskottet och riksdagen förelade regeringen att ta tag i det här med sanktioner mot trafikbrott. Men man har inte ens hittat förbandslådan ännu. Claes-Göran Brandin talar om social dumpning. Om oppositionens förslag, att de sociala avgifterna skall sänkas för den svenska åkerinäringen, liknas det enligt Claes-Göran Brandin vid social dumpning. Jag trodde att Brandin var medveten om att social dumpning faktiskt finns i Sverige just nu i och med de utländska åkerierna. Detta måste vi bekämpa, för det är ingen rättvis konkurrenssituation. Därför måste polisen få mera resurser, och regeringen måste se till att möjligheterna förbättras att på plats utfärda sanktioner. Man har haft ett år på sig och man har alltså fått ett uppdrag från riksdagen men man har inte gjort någonting på detta område. I det läget säger Brandin att vi måste vänta ytterligare.
Fru talman! Det är möjligt att Johnny Gylling har bättre medicinska kunskaper än jag. Jag är inte gift med en sjuksköterska och min medicinska kunskap bygger på att jag emellanåt går till läkaren. Jag gjorde ändå liknelsen i fråga och vågar nog stå för en del av det här. Jag kan hålla med om mycket när det gäller vårt tillkännagivande till regeringen för ett år sedan. Det är lite dåligt att man inte har kommit längre - i alla fall som vi fått reda på. Det vi gemensamt har skrivit är väl så nära ett nytt tillkännagivande som man kan komma. När jag och min kollega skrev motionen kom vi fram till att det här är en av de största bitarna när det gäller den snedvridna konkurrensen. Utländska chaufförer kör alltså i det här landet med undermåliga bilar, kanske med överlast osv.; att jämföra med de svenska, eller nordiska, chaufförerna som måste följa reglerna. Inom Norden har vi ju möjligheter driva in trafikböter. Den möjligheten har vi inte i övriga EU, och absolut inte utanför EU. Detta sade jag vid justeringen av det här. Jag kan väl lugna Johnny Gylling med att säga - vi skall inte anklaga vår näringsminister vad gäller de här bitarna - att ärendet ligger hos Justitiedepartementet och att jag i dag har fått vissa signaler som jag dock inte vill stå för här. Andra får berätta vad det är fråga om. Det är således saker på gång.
Fru talman! Det gläder mig att vi är överens om att det här är ett av de värsta bekymren när det gäller konkurrenssituationen. Det hedrar Brandin att han instämmer i kritiken mot regeringen - att man har varit alldeles för långsam på detta område. Som sagt: Det återstår väl att se vad som händer.

Fru talman! Jag har deltagit i många debatter inför den här mandatperioden och diskuterat åkerinäringen. Jag måste säga att när jag skulle komma in i riksdagen kändes det ganska positivt, då vi var väldigt överens. Jag kan näppeligen minnas en enda socialdemokrat som inte hade samma uppfattning som vi om de problem som vi diskuterade när vi pratade om åkerinäringen. Man är tydligen alldeles för hetlevrad och tror på resultat när man kommer in som ny riksdagsledamot. Det betänkande som vi nu behandlar andas inte speciellt mycket. Det andas något, men det återkommer jag till. Jag ansåg att jag fick ta det lite lugnt och se vad som skulle inträffa under hösten. Jag var väldigt positiv när jag såg motionsfloran och tänkte att det nu kommer att vidtas åtgärder. Men vi ser att samtliga de motioner som ligger här kommer att avslås. Med tålamodets envishet tänkte jag att VÅP:en kommer. Men det var samma resultat. Nu står vi här i kammaren i kväll, och jag tänkte att det skall bli intressant att höra på Brandin. Det enda konkreta jag hörde var när han avslutningsvis sade att han har hört vissa signaler som han inte vill nämna. Det är inte speciellt mycket. Det betänkande som vi nu skall ta, där det finns ett antal reservationer som verkligen tar sig an de problem som åkerinäringen står inför, andas väldigt lite. Fru talman! Jag vill gärna citera vad som står på s. 7 i betänkandet: "Enligt vad utskottet har erfarit anser regeringen att frågan om ett nytt system för fordonsbeskattning av bussar är den för närvarande mest brådskande att lösa." Detta är vad vi håller på med. Vi skall alltså lösa den brådskande frågan med att bussarna har fel beskattning. Vi fick också höra av Brandin att här skall Sveriges regering kämpa. Sveriges regering skall försöka att på Europanivå få fram gemensamma regler. Det är denna signal vi här i kammaren i dag har att ge åkerinäringen: Vi skall kämpa på Europanivå. Vi skall kämpa på Europanivå när vi vet att Brandins kolleger, socialdemokraterna Gerhard Schröder och Tony Blair, pratar om sänkt beskattning för näringen. Men det gäller icke i Sverige, utan vi skall försöka övertyga dem om högre beskattning. Vad kommer det att bli för resultat? Jo, resultatet blir att åkerinäringen fortsättningsvis kommer att försvinna från vårt land, och vi kommer att se det som vi tyvärr redan nu har fått se. Fru talman! Det är för en ny ledamot svårt att förstå arbetet när vi får sådana här betänkanden i kammaren, men jag skall med envishet försöka kämpa vidare för att se den dag när vi kommer att få konkreta förslag som gynnar åkerinäringen. Jag befarar att det krävs en ny majoritet för att vi skall få se detta, men vi får vänta på det och hoppas att det åtminstone händer någonting då. Fru talman! Jag vill i likhet med Björkman yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Vi är överens om att det behövs en livskraftig åkerinäring. Sverige är ett långt land, och det finns ingen möjlighet att med järnväg och sjötransporter svara för de godstransporter som vi behöver här. Åkerinäringen är uppenbarligen ganska livskraftig, eftersom den tar mer marknadsandelar utomlands än vad den förlorar i Sverige. Jag hade förra veckan möjlighet att besöka Schenker BTL, som är ett mycket välskött företag i den här branschen med säte i Göteborg. Det ledde mig till uppfattningen att de vill stärka sitt bidrag till miljöanpassningen. De vill vara med om att skapa ett ekologiskt föregångsland av Sverige. Jag undrar nu om det är så att moderaterna inte är med på denna ambition. Det verkar inte så om man tittar på förslagen här, om sänkt energiskatt på dieselolja och i övrigt minskade kostnader på miljöområdet. Hur går det ihop? Vill ni inte ha någon hållbar utveckling? Eller har ni någonting i bakfickan som jag inte känner till när det gäller att klara de här sakerna?
Fru talman! Vi känner till åkerinäringens stora ambitioner och arbete på miljöområdet. En sak som Vänsterpartiet definitivt är med och hindrar miljöanpassningen med är de skatter som ni lägger på åkerinäringen som gör att de inte klarar av investeringar i ny fordonspark utan ständigt får hålla på att använda gammal materiel. Det är en konkret sak där man kan hjälpa till med miljöanpassningen som moderaterna står bakom.
Fru talman! Jag förstår inte hur sänkta bränsleskatter kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Det var det jag frågade om, hur ni i denna reservation kan stå bakom detta. Ställer ni inte upp bakom visionen om miljöanpassning av transporterna som ett led i arbetet för en hållbar utveckling?
Fru talman! Sänkta bränsleskatter får två effekter. Den första effekten är att svensk åkerinäring ur konkurrenssynpunkt får det lättare att investera i modern materiel. Den andra effekten är att vi inte får så mycket diesel i vårt land som är dålig för miljön, utan att utländska åkare kan använda den svenska miljödieseln.
Fru talman! Det var surt, Rådhström, att påstå att ingenting är gjort. Det var så, som jag sade i mitt inlägg, att regeringen i samarbete med branschen tillsatte den här utredningen för att konstatera vad det egentligen handlar om. Jag tycker också att det är viktigt att driva de här frågorna inom EU. Vad hjälper det att vi får egna regler om man har någonting annat i Europa? Det är ju där vi skall driva frågorna. Men vi skall naturligtvis också driva våra frågor här hemma. Det har jag varit inne på, bl.a. i den diskussion jag hade med Sedan sade Rådhström någonting om att man nog måste avvakta en ny majoritet. Men de lastbilsåkare som upplevde den borgerliga regeringen mellan 1991 och 1994, när det ena dagen var 500 % ränta och andra dagen var lite lägre ränta, hade ju ingen framtidstro för att kunna investera i nya bilar. Vi kan väl ändå vara överens om att den politik som vi har drivit under den här perioden har gynnat åkarna på det viset att de har kunnat investera i nya fordon. Jag har varit i kontakt med de svenska tillverkarna av lastbilar, och de konstaterar att det är väldigt många nya bilar på de svenska vägarna i dag. Det är någonting som vi skall vara stolta över. Påstå alltså inte att ingenting har hänt!
Fru talman! Jag förstår att Brandin vill försöka driva de här frågorna på Europanivå. Men vem har Brandin som allierad? Hans partikamrater ute i Europa har ett helt annat budskap. Skall Brandin lyckas vända hela Europeiska gemenskapen? Eller kan det vara så att den svenska socialdemokratin är på fel väg? Det är den frågan man kan ställa sig. När det gäller räntan på 500 %, som Brandin talade om, behöver vi nog inte ta den debatten här och nu. Jag kan gärna återkomma till den. Det finns skäl att säga att det har begåtts fel i politiken under decennier, där vi skall ta åt oss och där Brandin får ta åt sig för sitt parti.
Fru talman! Jag får för EU:s och Sveriges bästa hoppas att det inte är Brandin som skall driva dessa frågor i EU, men jag förlitar mig på de människor som kan göra det. Jag tror säkert att vi kommer att kunna komma överens och diskutera detta med våra partivänner i Europa. Förhoppningsvis har vi fortfarande efter EU-valet den 13 juni en stark socialdemokratisk representation inom EU. Då skall vi nog kunna lösa dessa bitar. Det behöver Rådhström inte vara orolig för. Rådhström ondgjorde sig lite grann över skatten på bussarna. Vi fattade beslut om att höja skatten på bussarna i samband med den avreglering som skedde av bussbranschen. Det är ett beslut som är fattat, men som inte är verkställt. Det är så man skall se det. Man behöver inte göra sig lustig över att det bara är detta det handlar om när det gäller åkeribranschen.
Fru talman! Jag beklagar att Brandin anser att jag försöker göra mig lustig över betänkandet. Det är precis tvärtom. Det är rätt sorgligt. Jag kan nu konstatera att även detta är ett fall där beslut har fattats men inte verkställts. Ni får här, i likhet med vad som gällde för de andra utredningarna, återigen försöka få regeringen att ta sig an frågan. Vi får återigen göra ett tillkännagivande, så att de beslut som fattats tidigare kan verkställas. Nu förstår jag det bättre, men det gör mig definitivt inte gladare.

Fru talman! Det betänkande som vi nu diskuterar behandlar den svenska åkerinäringens konkurrensvillkor. Genom inträdet i EU har branschens totala kostnadsbild hamnat i fokus. Risken för utflaggning av de svenska åkerierna har ökat därför att de svenska skatterna och avgifterna och restriktionerna för förarna inte är likvärdiga med vad som gäller i de närmaste konkurrentländerna. Alla de goda förutsättningar som en gång fanns när man införde olika regler och skatter har delvis blivit ett hot mot jobben inom åkeribranschen efter inträdet i EU. Det är därför viktigt att uppmärksamma vilka konsekvenser det får framöver om vi inte bättre samordnar den svenska transportpolitiken med politiken i övriga EU-länder. Ställer vi höga krav på de svenska åkerierna bör vi i rimlighetens namn även ställa likartade krav på de utländska åkerier som bedriver näringsverksamhet inom Sveriges gränser. Den ökade internationaliseringen medför att konkurrensen från grannländerna ökar, och de utländska åkerierna ser också en marknad här i Sverige. Problemet är därför inte enbart utlandstrafiken. Åkerier - oftast småföretagare - har redan i dag en dålig lönsamhet, men kommer nu att tvingas till ytterligare kostnadsreduceringar. En utredning om åkerinäringens konkurrensförutsättningar har utförts på uppdrag av branschen av Institutet för transportekonomi och logistik vid högskolan i Växjö. I utredningen har man också funnit belägg för åkerinäringens konkurrensproblem. Utredningen har ifrågasatts av SIKA. Man bedömer att den svenska åkerinäringen inte har några egentliga konkurrensproblem. Regeringen har nu uppdragit åt SIKA att genomföra en egen studie av bl.a. kostnadsstrukturen och konkurrenssituationen. Under tiden kommer de svenska åkarna att få leva med dagens konkurrensvillkor. Enligt uppgifter är ca 6 800 åkerier enbilsåkerier. Det är alltså ca 55 % av landets åkerier. Låt oss hoppas att de har den konkurrensförmåga som regeringen tror. Tiden kommer att utvisa hur verkligheten ser ut. I Centerpartiet är vi övertygade om att skatterna måste sänkas. Vi har tidigare också medverkat till sänkta arbetsgivaravgifter, och vi vill nu gå vidare för att ytterligare sänka dem. Sverige har en av världens högsta skatter på arbetskraft. Vi måste därför ha inriktningen att nu sänka arbetskraftskostnaderna. Vi föreslår också att lönesummegränserna höjs till 2 miljoner och för egenföretagare till 300 000 kr. Den totala sänkningen bör då uppgå till minst åtta procentenheter. Vi vill framför allt minska kostnaderna för de mindre företagen. I betänkandet redovisas också att det pågår flera utredningar. Det skall bl.a. göras en teknisk översyn av fordonsskattelagen. Det anser vi befogat, därför att vissa beskattningsområden i dag överkorsar varandra. Vid utformningen av skatt på bränsle anser vi i Centerpartiet också att en ökad användning av biobränslen måste stimuleras. En modern miljöpolitik bygger på en kombination av olika former av styrmedel. Vi gör inte samma bedömning som regeringen, dvs. att det skulle vara möjligt att ta ut energiskatt på biodrivmedel från år 2004. Omställningen från fossila bränslen till biobränslen kan i stället komma att bromsas upp om regeringen och samarbetspartierna skattebelägger biobränslen från år 2004. I reservation nr 1 föreslås regeringen återkomma till riksdagen med en åtgärdsplan, syftande till konkurrensneutralitet inom åkerinäringen. Där föreslås en rad åtgärder som vi säkert får anledning att komma till senare. Jag instämmer i reservation 1.
Fru talman! Jag undrar om det verkligen är Centerpartiets avsikt att vi skall bedriva social dumpning. Det är ett uttryck Brandin använde tidigare som jag instämmer i. Detta är något ganska upprörande. SIKA konstaterar att det inte finns några egentliga konkurrensproblem gentemot andra länder. Av vilken anledning skall vi då pressa kostnaderna för de anställda i Sverige och på det viset konkurrera? Är det på det viset som Centern anser att vi skall få en bättre välfärd? Jag undrar också hur man kan tro att det kan bli mer biodrivmedel inom åkerinäringen när man sänker energiskatten på dieselolja. Jag är väldigt överens med Centerpartiet om att det behövs mer biodrivmedel om vi skall kunna fasa ut de fossila bränslena, men det gör man inte genom att sänka energiskatten på dieselolja.
Fru talman! Jag hoppas att jag uppfattade frågan rätt. Det var lite svårt att höra i början. När det gäller SIKA-utredningen kan jag säga att branschen har gjort en egen utredning. Därefter har det gjorts en utredning av SIKA. Man har kommit fram till två olika ställningstaganden. Ändå har branschens egen utredning gjorts av en utomstående part. Jag kan inte tänka mig annat än att högskolan har varit helt fristående från branschnäringen när den har gjort denna utredning. Nu har regeringen givit SIKA i uppdrag att göra en studie. Alla som har talat tidigare har sagt att vi skall avvakta. Vi får hoppas att den slutliga utredning som kommer fram ligger så nära sanningen som möjligt och att den hamnar någonstans mittemellan de två tidigare. Vi vet att man redan i dag använder biobränslen, men det sker fortfarande i väldigt liten omfattning. Bara signalen - bara det att man börjar prata om att skattebelägga biodrivmedel från år 2004 - tror vi kommer att påverka och hämma utvecklingen. Det tycker vi vore mycket olyckligt. Utöver att minskad användning av fossila bränslen bidrar till en bättre miljö tillför det också en hel del jobb runtom i landet.
Fru talman! Jag konstaterar att SIKA är statens institut för kommunikationsanalys. Det är faktiskt en större auktoritet när det gäller att analysera de samlade effekterna av transporterna. SIKA konstaterar att det inte finns några problem, och då kan jag inte komma till någon annan slutsats än att den borgerliga reservationen innebär försämrade villkor för de anställda i denna bransch. Är det verkligen det man menar? Hur kan man någonsin tro att sänkt energiskatt på dieselolja kommer att stimulera någon till att använda mer biodrivmedel?
Fru talman! Vad det gäller konkurrensvillkoren vill jag säga att Vänsterpartiet och Centern tydligen ser saken från två håll. Vi gör en koppling mellan dålig lönsamhet och dåliga villkor för de anställda - inte tvärtom. Det gäller alltså möjligheten till fortsatta jobb. Att man försämrar villkoren för de anställda hör faktiskt ihop med företagets möjligheter att överleva och betala en lön. När det gäller den andra frågan vill jag säga att sänkt skatt för oss handlar om en omställning. Man tar ut en skatt på det fossila bränslet och stimulerar samtidigt fram en skattebefrielse på biobränslen. Den totala kakan ligger som den gör i dag, men det är en omställning som successivt betyder utfasning av det ena systemet och infasning av det andra systemet.

Fru talman! Trafikutskottet debatterar både lite större och lite mindre frågor. Det går väl inte att beskylla betänkandet TU13 för att höra till de större. Jag skall göra vad jag kan för att inte överdriva åsiktsskillnaderna. De är inte särskilt stora. En av de frågor som jag ändå vill lyfta fram handlar om biträde vid trafikövervakning, dvs. om parkeringsvakterna. Det finns två reservationer fogade till betänkandet från Vänstern och Kristdemokraterna. Det kan, som sagt, synas vara en viss skillnad, men det är bara en gradskillnad. Det gäller i hur stor utsträckning partierna vill låta den resurs som parkeringsvakterna är komma till bästa tänkbara användning. Majoriteten anser att parkeringsvakterna skall kunna tas i anspråk för att biträda polismän när de fullgör trafikövervakningsuppgifter. Det är själva grundhållningen. Vänsterpartiet är försiktigare och vill bara medge att vakterna skall kunna biträda med viss trafikreglering eller svara för viss trafikinformation. Vi kristdemokrater är något mer offensiva än majoriteten och menar att vakterna förutom det som majoriteten säger bör kunna få i uppgift att rapportera iakttagna trafiköverträdelser till polisen. Detta skall dock bara ske på prov. De skall likaså kunna få till uppgift att rapportera till polisen när de ser skadegörelse, gatuvåld eller förargelseväckande beteende. Vi menar naturligtvis inte någonting annat än att poliser är poliser och att parkeringsvakter är parkeringsvakter. Det skall inte vara någon ihopblandning av dessa roller. Men om vi vill ha kraftigare tag när det gäller trygghet när man rör sig på en offentlig plats och en nolltolerans när det gäller brott måste vi utnyttja de resurser som vi har till förfogande. Och då finns dessa trafikvakter, parkeringsvakter. De kan inte göra så mycket, men vi föreslår att de också skall få till uppgift att rapportera. De skall inte åtgärda, inte lägga sig i ett slagsmål på ett torg. Däremot skall de vara ålagda, inte bara allmänt som medborgare utan som parkeringsvakter, att gripa in. Det är inte mer än så vi föreslår. Men majoriteten är åtminstone inte nu beredd att gå oss till mötes. Jag tror att framtiden visar att det här är en väg som vi bör anträda.

Fru talman! Vi skall i kväll debattera prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. Vi skall också debattera de två motioner som är väckta med anledning av den och åtta motioner från den allmänna motionstiden som handlar om handikappolitiken. Utskottet har ställt sig bakom regeringens samtliga förslag. Det innebär att man nu inför ett permanent system där parkeringsvakterna får bevaka långa, tunga och breda transporter och ge anvisningar för trafiken. Parkeringsvakterna skall också kunna biträda polismän vid trafikövervakning, t.ex. vid hastighets-, förar och fordonskontroller. Det viktigaste syftet med det här förslaget är att vi skall kunna avlasta poliserna dessa uppgifter, så att de kan ägna sig åt mer polisiära uppgifter. Vi skall också kunna utveckla parkeringsvakternas arbetsuppgifter, så att de skall kunna göra mer än vad de gör i dag. Vi får också en ändring i övergångsbestämmelserna om färdtjänsten som innebär att tillstånd som har meddelats före den 1 januari 1998 fortsätter att gälla. Men fr.o.m. den 1 januari 2000 kan nya bestämmelser komma om att föreskrifterna skall återkallas eller förändras. Utskottet anser att det är viktigt att kollektivtrafiken anpassas bättre till de handikappades behov och att all färdtjänst skall fungera bra. Vi hoppas att ett utvärderingsarbete som regeringen har initierat skall kunna lösa de återstående problem som flera av motionärerna visar på. Jag går då över till att kommentera motionerna med anledning av propositionen. Sture Arnesson m.fl. i Vänsterpartiet motsätter sig att parkeringsvakterna får dessa utökade arbetsuppgifter. Man motiverar det med att det blir svårt för allmänheten att skilja mellan polisen och de andra grupperna. Men de uppgifter som föreslås är begränsade, och utskottet tar naturligtvis för givet att man, när parkeringsvakterna agerar, med skyltar och på annat sätt klart visar vad det är för arbete som utförs och av vem. Vi tror att det är bra att man kan biträda polisen vid kontroller och annat, så att man just kan ge polisen mer polisiära uppgifter. I motionen T19 av Johnny Gylling, kd, säger man att trafikövervakarna skall få göra mer än vad som föreslås i propositionen. Det säger vi nej till, eftersom vi tycker att det rent juridiskt blir svårt med bevisbördan. Vi vill alltså renodla det som polisen gör och det som är parkeringsvakternas uppgifter. Flera av motionerna från den allmänna motionstiden handlar om att kollektivtrafiken måste bli bättre för funktionshindrade. Det håller utskottet naturligtvis med om. Vid behandlingen av infrastrukturens inriktning våren 1997 sade utskottet att en ram på 1,5 miljard kronor för perioden 1998-2002 skulle vara en start. Vi har också fått en ny lag om riksfärdtjänst. När det gäller några av motionerna vill jag kommentera frågan om ledsagare. När vi i utskottet har diskuterat och behandlat frågan har vi sagt att vi förutsätter att regeringen i den mycket stora utvärdering av handikappolitiken som man gör just nu utvärderar och löser de problem som har uppstått för ledsagare så att alla kan bli nöjda. I övrigt hänvisar jag till betänkandet, där vi välvilligt har besvarat alla motioner. Jag yrkar alltså bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Om jag eller Inger Segelström befinner oss på ett torg och det sker någon lagöverträdelse, kanske ett våldsbrott, räknar vi med eller hoppas att medborgarna på något vis skall påkalla polisens uppmärksamhet. Det gäller i all synnerhet om vi är indragna i det här våldet; vi kanske är påhoppade. Min fråga till Inger Segelström är om hon tycker att dessa parkeringsvakter bör eller skall ringa polisen om det sker ett våldsbrott i deras omedelbara närhet på gator och torg.
Fru talman! Jag tycker självfallet att parkeringsvakterna, liksom alla andra medborgare i det här landet, skall agera om det händer saker i vårt samhälle. I det här fallet handlar det om att vi vill bygga upp en ny trovärdighet. Vi vill också se till att säkerheten är garanterad i det här fallet. Vi tar ändå ett ganska stort steg när vi nu permanentar ett försök, som har prövats i Stockholm, i alla rikets kommuner som önskar det här. Om det här utfaller väl får man utvärdera och i så fall titta på om vi kan avlasta polisen fler arbetsuppgifter eller inte. Men jag tycker att det här är ett ganska stort steg. Och det är viktigt att vi får en trafik som alla kan lita på också när det gäller bevisfrågan. Det är nämligen inte så bra om vi skulle få en diskussion om bevisfrågor när det gäller trafikvakter i en domstol. Det är bättre att vi tar dessa steg successivt.
Fru talman! Jag kan hålla med om att man måste vara noga i fråga om bevisbördan. Men vi har reserverat oss när det gäller orden bör eller skall. Vi tycker att parkeringsvakterna, som rör sig i den här miljön och som ser många av överträdelserna både av trafiklagen och ordningslagen, skall ha som uppgift att påkalla polisens uppmärksamhet och därmed bistå andra medborgare. De inte bara bör, som vilken medborgare som helst, utan skall göra det här.
Fru talman! Majoriteten i utskottet har en annan uppfattning, och jag delar den uppfattningen. Jag tror att vi skulle få en svår bevisbörda, därför att parkeringsvakterna inte har den utbildningen. Jag skulle kunna tänka mig in i den situationen, för vi känner till så många andra fall där man skall testa frågor som gäller inför domstol. Låt oss avvakta det stora steg som vi tar nu, som också Stockholm, som har haft det här försöket, har efterfrågat. Det är ingen annan som har efterfrågat att vi skall ta nästa steg. Låt oss se resultatet av det här. Blir det bra är det inte alls omöjligt att vi kan ta ytterligare ett steg.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservation nr 1 från Vänsterpartiet. Den handlar om arbetsuppgifterna för parkeringsvakterna. Vi bejakar att de skall få andra arbetsuppgifter. Det är inget särskilt attraktivt yrke i dag. Det har låg status. Vi tycker att det är mycket bra att de får fortbildning och möjlighet att göra en roligare mer övergripande insats inom trafiken. Det finns många exempel på hur detta kan fungera tillfredsställande. Särskilt i Göteborgs kommun har man gett parkeringsvakterna möjligheter att delta i lokala försök när det gäller miljöanpassning av transporter. Däremot tror vi att man skall vara mycket försiktig när det gäller att sudda ut gränsen mellan polisens uppgifter och trafikvakternas uppgifter. Vi tycker inte att det är lyckligt att de kan bli föremål för sådant som egentligen är polisiära uppgifter.

Jag vill härmed yrka bifall till den.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas regeringens proposition om förslag till ny epizootilag och en särskild zoonoslag med bestämmelser om förebyggande åtgärder, kontroll och bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Bestämmelser i lagen om provtagning av djur kompletteras. Vi moderater ser en modernisering av lagstiftningen vad gäller bekämpningen av smittsamma djursjukdomar som välbehövlig. Sverige är ofta förskonat från flera svåra djursjukdomar som förekommer i många andra länder. Dock medför handeln och transporterna av djur över gränserna, inte minst inom EU, ökade risker för att smittsamma sjukdomar skulle kunna spridas även till Sverige, med stora kostnader som följd. Lagstiftningen på området måste därför vara effektiv och ändamålsenlig. Vidare föreslår regeringen att det skall vara möjligt att jämka ersättningen om djurägaren avsiktligt eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten eller om djurägaren inte följer föreskrifter eller beslut som meddelas med stöd av lagen. Moderata samlingspartiet anser att det är av stor vikt att ersättningssystemet är upplagt så att det ger djurägarna incitament att med förebyggande djurhälsovård och frivilliga kontrollprogram förhindra att smitta eller sjukdom uppstår. I de fall smitta eller sjukdom ändå uppstår är det av stor vikt att ersättningsreglerna är sådana att den enskilde djurägaren inte tvekar eller väntar med att tillkalla veterinär. Vi moderater föreslår därför att de djurägare som är anslutna till frivilliga kontrollprogram och som arbetar med förebyggande djurhälsovård även fortsättningsvis skall garanteras full ersättning för kostnader eller förlust som uppstår som ett resultat av beslut enligt lagen. Däremot vore det rimligt att sänka den del av ersättningen som berör produktionsbortfall till nivån 75 % för de djurägare som väljer att stå utanför frivilliga kontrollprogram och förebyggande djurhälsovård. På detta sätt ges klara signaler om den enskildes ansvar för en god djurhållning med förebyggande djurhälsovård. Samtidigt är det ett system som ger en vinst för samhället, eftersom arbetet med att förhindra att smitta över huvud taget uppstår måste betonas. Då det gäller förslaget i propositionen, att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall få meddela föreskrifter om att ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas med stöd av lagen meddelade föreskrifter anser vi att regeringen går för långt. Vi anser att ett samråd med berörda organisationer och företag måste ske innan ett sådant beslut kan fattas. Eftersom åtgärder i ett krisläge förvisso kan behöva vidtas med kort varsel bör myndigheten ha möjlighet att vidta åtgärderna utan samråd om situationen så kräver. Detta hindrar dock inte att man i dessa fall har en mekanism för att samråda även efter det att åtgärderna påbörjats, detta för att pröva om åtgärderna är av sådan art att det är rimligt att ersättning inte skall utgå. Vad gäller begränsning av hantering av djur anger regeringen i propositionen att myndighet som regeringen bestämmer har rätt att meddela föreskrifter om begränsningar eller speciella villkor vad gäller hanteringen av djur eller produkter av djur och andra varor eller såvitt avser kontakter mellan djur och människor. Exempel på sådana föreskrifter kan vara villkor för spridning av gödsel på vall, förbud mot att hålla djur i anslutning till badsjöar och badplatser vid kusten. Avsikten är inte enligt regeringens förslag att sådana föreskrifter eller beslut skall föranleda någon ersättning från samhällets sida till den enskilde djurägaren. Vi tycker däremot att det kan finnas anledning att den myndighet som regeringen bestämmer ges rätt att meddela föreskrifter om begränsningar vad gäller hanteringen av djur. Det finns dock en risk att enskilda lantbrukare skulle kunna drabbas hårt av de påtalade begränsningarna. Därför anser vi att den enskilde näringsidkare som kan visa att han lider väsentlig ekonomisk skada eller förlust till följd av begränsningen skall få rätt till skälig ersättning. Jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen undertecknad av moderater, kristdemokrater och centerpartister. Fru talman! Jag är förvånad över att regeringen och övriga partier inte inser risken som finns för spridning av smittsamma sjukdomar. Den har faktiskt ökat, inte minskat, i och med den numera öppna handeln och transporter av djur. Det är mot den bakgrunden som vi tycker att det är dåligt ansvarstagande att minska på de ersättningar som tidigare har utgått. Det är inte förenligt med vad den ändrade situationen kräver. Det är mot den bakgrunden vi har lagt fram förslagen, och det är därför som vi reserverar oss. Fru talman! Jag förmodar att socialdemokraternas taleskvinna har ungefär samma uppfattning och erfarenhet av djurhållning som jag. Hon är väl förtrogen med detta. Det skall bli spännande att höra vilka synpunkter som finns till försvar för denna proposition.
Fru talman! Dagens betänkande behandlar regeringens förslag till en ny epizootilag och en särskild zoonoslag, och det finns en del välkomna förslag. Vi ställer oss dock kritiska till vissa punkter. Ett av förslagen innebär att den enskilde djurägaren och jordbruksnäringen skall ta ett större ekonomiskt ansvar för sjukdomsbekämpningen än vad som följer av gällande bestämmelser. Ersättning för produktionsbortfall skall lämnas med endast 50 % av kostnaden eller förlusten mot nuvarande full ersättning. Den fulla ersättning som hittills har utgått har utgjort ett viktigt incitament för djurägaren att tidigt anmäla misstänkt sjukdom. I utskottsbetänkandet står det att vid utbrott av smittsam sjukdom är tidsfaktorn ofta av största betydelse. Många animalieproducenter befinner sig i dag i ett ytterst svårt ekonomiskt läge, och jag är övertygad om att ingen lantbrukare av illvilja underlåter att anmäla ett misstänkt sjukdomsutbrott. Men risken med att minska ersättningen är att detta incitament minskar eller försvinner helt. Det har man även påpekat i de uppvaktningar som har kommit till utskottet. Ett företag vill nu transportera danska svin genom Sveriges svintätaste område, vilket kan innebära att virussjukdomen PRRS, som faktiskt en tredjedel av de danska grisarna bär på, kan drabba de svenska grisstallarna via lastbilarnas ventilationssystem. Det är inte rimligt att den enskilde lantbrukaren skall förlora ekonomiskt på detta, då det är en risk som lantbrukaren faktiskt inte kan påverka. Sverige har i dag ett gott djurhälsoläge och därmed en hög kvalitet på livsmedlen. Detta skall vi värna om. Därför är det rimligt att staten har det övergripande ansvaret för att hålla landet fritt från allvarliga smittsamma djursjukdomar. Vi föreslår därför att de djurägare som är anslutna till frivilliga kontrollprogram och som arbetar med förebyggande åtgärder, vilket ger förbättrad djurhälsa, även fortsättningsvis skall garanteras full ersättning för kostnader eller förluster som ett resultat av ett beslut enligt epizooti eller zoonoslagen. Däremot är det rimligt att för de djurägare som väljer att stå utanför frivilliga kontrollprogram och förebyggande djurhälsovård sänka ersättningen för produktionsbortfall till 75 %. Ett annat förslag innebär, som tidigare sagts här, att man i den nya zoonoslagen vill införa ett bemyndigande att meddela föreskrifter i avsikt att begränsa smittspridning mellan djur och människor. Exempel på sådana föreskrifter kan vara förbud mot att hålla djur i anslutning till badsjöar och badplatser vid kusten utan att det skall föranleda någon ersättning från samhällets sida till den enskilde djurägaren. Det finns i dag många djurägare som endast har inhägnade betesmarker i omedelbar anslutning till allmänna badplatser. Vi anser att det vore orimligt om en djurägare skulle tvingas avstå från sina betesmarker utan att särskild ersättning utgår. Förhållandena kan dessutom bli särskilt anmärkningsvärda om djurägare erhåller betesmarksersättningar för dessa marker. Får han eller hon inte beta markerna bryts villkoren för betesmarksersättningen och en återbetalningssituation med mycket stora effekter kan uppstå. Fru talman! Svenskt lantbruk är i dag i behov av en positiv signal, inte nya pålagor och farhågor som dessa förslag faktiskt innebär. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Centerpartiet tillstyrker införandet av en ny epizootilag och en särskild lag om zoonoser. Centerpartiet är däremot kritiskt till delar av regeringens förslag när det gäller att ersätta bönder som drabbas av epizootiutbrott respektive zoonoser. Det vore olyckligt om bristen på budgetmedel skulle innebära att den svenska tätpositionen när det gäller livsmedelssäkerhet hotas. Ersättningsreglerna får inte utformas så att risken ökar att sjuklighet hos djur inte anmäls. Utskottsmajoritetens förslag ökar denna risk. Produkterna från svenskt jordbruk uppskattas med rätta för den höga kvaliteten, den goda djuromsorgen och de miljömässigt anpassade produktionsmetoderna. Kraftfulla instrument och åtgärder för att bekämpa utbrott av allvarliga djursjukdomar har stor betydelse för att förtroendet för svenska livsmedelsprodukter hos konsumenterna skall vara fortsatt starkt. Därför välkomnar Centerpartiet skärpta regler och tydligare ansvarsförhållanden när det gäller bekämpning av epizootiutbrott. Det är viktigt för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri att Sverige kan behålla sin tätposition när det gäller att producera säkra och rena livsmedel. Livsmedelssäkerhet är ett försäljningsargument såväl i Sverige som i utlandet. Det måste klarläggas att staten har ett övergripande ansvar för att hålla landet fritt från allvarliga smittsamma djursjukdomar. Fram till EU-inträdet ansvarade samhället för att minimera risken för att smittsamma sjukdomar kom in i landet genom regler för import av djur och karantän. Den svenska jordbruksnäringen har efter EU medlemskapet övertagit en stor del av detta ansvar genom frivilliga smittskyddskontroller. Det är rimligt att staten mer än tidigare ger näringen finansiellt stöd för det arbete med hälsokontroller som näringen bedriver. Det förefaller motsägelsefullt att regeringen å ena sidan hävdar att det är rimligt att sjukdomsbekämpning till stor del finansieras med skattemedel, eftersom konsumenterna har nytta av ett gott jordbruks och djurhälsoläge och därmed hög kvalitet på livsmedlen. Å andra sidan förespråkar man en modell med sänkta ersättningar, i enlighet med vad som nu gäller i andra EU-länder med sämre djurhälsoläge. Centerpartiet motsätter sig att ersättningarna för produktionsbortfall vid zoonosutbrott reduceras till 50 %. Risken ökar att icke seriösa lantbrukare försöker dölja sjuklighet hos djur. Centerpartiet anser att det är mer korrekt att utforma ersättningsregler så att förebyggande arbete stimuleras. Fru talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservationen.

Fru talman! I dag debatterar vi betänkandet om bekämpning av smittsamma djursjukdomar. Till betänkandet finns fogat en reservation, och jag återkommer till den längre fram. En ny epizootilag skall ersätta den nu gällande lagen. Vidare föreslås en helt ny zoonoslag samt vissa ändringar i lagen om provtagning på djur. Det låter väldigt komplicerat och är det till viss del. Förenklat kan man säga att epizootilagen är en katastroflag som träder in när en definierad smittsam djursjukdom misstänks eller har blossat upp. Då träder lagen in och åtgärderna som sätts in skall snabbt och effektivt begränsa sjukdomen. Zoonoslagen är en renodlad lag för zoonotiska sjukdomar och smittoämnen. Den tar över den nuvarande lagen om salmonella. Zoonoslagen omfattar såväl allmänna förebyggande åtgärder som kontrolloch bekämpningsåtgärder. Med zoonos menas en sjukdom eller ett smittoämne som naturligt kan överföras från djur till människa eller tvärtom. Salmonella är ett typexempel på en sådan sjukdom. Som ett komplement till dessa två lagar föreslås en ändring i lagen om provtagning på djur. Lagen utvidgas till att omfatta även smittoämnen hos djur som inte gör djuren sjuka men väl människan. Den viktigaste orsaken till förändringen är att det krävs mer kunskap och kartläggning av dessa smittoämnen för att de framöver skall kunna omfattas av zoonoslagens bestämmelser om kontroll och bekämpningsåtgärder. Fru talman! Den nu gällande epizootilagen trädde i kraft 1980. Därefter har den ändrats tre gånger. 1996 fick Jordbruksverket regeringens uppdrag att göra en total översyn av lagen för att kunna möta de nya hot av smittsamma djursjukdomar som finns. Handeln med djur över gränserna har ökat samtidigt som möjligheterna till gränskontroller minskat. Detta ökar riskerna för att smittsamma djursjukdomar kommer in i landet. Jordbruksverket fick också uppdraget att redovisa hur det ser ut i övriga EU-länder. Rapporten har varit ute på remiss och ligger nu till grund för regeringens förslag. Den nya epizootilagen omfattar sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta från djur till djur eller från djur till människa. Sjukdomarna skall utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället. Åtgärderna som vidtas skall syfta till att befria landet från sjukdomen. De sjukdomar som definieras som smittsamma sjukdomar har en otrolig förmåga att snabbt sprida sig om de inte bekämpas i tid. Det är viktigt att ett gemensamt ansvar tas för att minimera riskerna och se till att vi i Sverige inte får hit dessa fruktade sjukdomar och får en spridning av dem. Lagen innebär en skärpning av såväl den enskildes skyldigheter som samhällets möjligheter att vidta effektiva åtgärder för att förebygga och bekämpa epizootiska sjukdomar. Det är viktigt att man tidigt anmäler misstanke om sjukdom, så att åtgärder snabbt kan sättas in om det värsta inträffar. Det är också viktigt att det går snabbt med analys och utredning av sjukdomen så att spärrförklaringen kan prövas, eftersom det kan bli stora konsekvenser för djurägaren och hela familjen. När det gäller ersättningsreglerna föreslås att full ersättning fortfarande lämnas för avlivade djur, saneringskostnader och inkomstförlust medan produktionsbortfall ersätts med 50 %. Denna modell liknar den ersättningstradition som gäller i de flesta övriga EU-länder. Vid vissa speciellt farliga sjukdomar kan full ersättning även för produktionsbortfall lämnas, t.ex. mul och klövsjuka. Här kan nämnas att Sverige vid en internationell jämförelse har ett mycket generöst ersättningssystem. Fru talman! Med zoonos menas, som jag sade i inledningen, en sjukdom eller ett smittoämne som naturligt kan överföras från djur till människa eller vice versa. Exempel är EHEC, kampylobakterios, borrelios och den kanske mest kända, salmonella. Dessa sjukdomar påverkar sällan djuren, men för oss människor kan de vara mycket allvarliga. Nya zoonoser uppstår hela tiden genom smittoämnen som ändrar karaktär eller kända smittoämnen som sprids till nya områden eller finner nya värddjur. Den nya zoonoslagen omfattar såväl allmänna förebyggande åtgärder som kontroll och bekämpningsåtgärder. Salmonella är den zoonos som än så länge bör omfattas av lagen. Ännu finns inte tillräckliga kunskaper om hur man kontrollerar och bekämpar andra zoonoser. Men forskarna jobbar vidare och när det finns en grundläggande kunskap om ett smittoämne eller en sjukdom kan Jordbruksverket besluta att den skall ingå i lagen. Målsättningen är att EHEC så snart som möjligt kan införas i zoonoslagen. Principen för ersättningar enligt zoonoslagen skiljer sig från principen i epizootilagen. Skillnaden motiveras med att åtgärder enligt epizootilagen kan bli mycket omfattande på grund av oväntade och ibland katastrofartade sjukdomsutbrott. Risken för t.ex. ett salmonellautbrott är något som varje djurägare måste ta hänsyn till och försöka förebygga så långt som möjligt, eftersom salmonellasmittan alltid finns i den omgivande miljön. Det är viktigt att staten, näringen och djurägarna delar på det ekonomiska ansvaret för kontroll och bekämpning. Alla gynnas av att bekämpningen lyckas och att utbrott begränsas. Det handlar om eget ansvar och försiktighet. Fru talman! Utskottet är överens om det mesta i regeringens förslag. När det gäller ersättningsprinciperna är vi dock oense. Här har Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern en gemensam reservation som går ut på att ersättningsnivåerna skall höjas och knytas till olika kontrollprogram. Jag vill påminna reservanterna om att Sverige fortfarande har ett bra ersättningssystem även om ersättningen vid produktionsbortfall nu sänks till 50 %. Det tycker jag man kan se som en viss självrisk. Övriga talare pratar om att ersättningen skall sänkas. Det är ersättningen vid produktionsbortfall som sänks till 50 %. Övriga ersättningar ligger kvar oförändrade. Sverige är ett av de få länder som bl.a. ger ersättning för produktionsbortfall. Utskottsmajoriteten står bakom betänkandet, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Enligt min uppfattning är det viktigt att man stimulerar till förebyggande åtgärder. Jag anser att förslagen i betänkandet inte gör det. Jag skulle vilja höra Ann-Kristine Johanssons uppfattning i den frågan. Det måste vara en målsättning i allt politiskt arbete att man försöker förenkla saker och ting så mycket som möjligt. De ersättningsregler som nu föreslås innebär i mitt tycke ingen förenkling alls, snarare en utökad möjlighet till godtycke från den som skall avgöra hur stor ersättning som skall utgå. Även i den frågan vill jag höra Ann-Kristine Johanssons uppfattning.
Fru talman! Eskil Erlandsson tar upp att det är viktigt att stimulera till förebyggande åtgärder. Det håller jag fullständigt med om. Jag anser att de lagar vi nu fattar beslut om gör det. Det är viktigt med förebyggande djurhälsoarbete, att djurägaren har bra koll på hur djuren mår och att möjligheten att få in smitta begränsas. Det är ett gemensamt ansvar för staten, djurägaren och näringen att se till att begränsa den möjligheten och förebygga så mycket som möjligt. Jag anser att lagen gör det.
Fru talman! Jag är förstås inte nöjd med det första svaret. Jag har inte fått något konkret exempel på vad stimulans från er sida gentemot djurägarna innebär. Men så över till min andra fråga som jag fullkomligt saknar svar på. Det skulle vara intressant att få höra hur Ann-Kristine Johansson menar att man skall förebygga det godtycke som kan bli följden av den föreslagna lagstiftningen.
Fru talman! När det gäller godtycke och lagstiftning anser jag att lagstiftningen ger möjlighet till att ge en bra ersättning. Djurägarnas ansvar är viktigt. Det är inga krångliga regler i den nya lagstiftningen. Det är egentligen samma lagstiftning som förut. Vi minskar bara ersättningen för produktionsbortfall till
Fru talman! Epizootilagen är en katastroflag. Javisst är det så. Men då får inga ökade risker tas, Ann Kristine Johansson. Jag har själv som 14-åring upplevt när granngården fick mul och klövsjuka. Den oerhörda dramatik som det innebar inte bara på den gården utan på gårdarna runtomkring och för samhället i övrigt glömmer jag aldrig. Det var höga kostnader med tanke på de snabba åtgärder som trots allt vidtogs. Risken är nu uppenbarligen betydligt större att man drar på att göra en anmälan. Man vet ju att ersättningarna är sämre, och kanske har man inte riktigt sett hur allvarligt det är. En halv dags eller en dags försenad anmälan kan betyda spridning till fler gårdar i grannskapet. Det är den risk vi från oppositionen i det här fallet inte vill ta. Därför vill jag fråga Ann-Kristine Johansson om hon ändå inte håller med om att riskerna har blivit större för smittsamma sjukdomar genom de numera öppna gränserna. Mot den bakgrunden kan försämringen av ersättningen inte ses som en stimulans. Det är ju tvärtom så att det är en försämring, och det kan ju inte med bästa vilja i världen betecknas som en stimulans. Tycker ändå inte Ann-Kristine Johansson att det är ökade risker och att man inte borde få ta dem?
Fru talman! Jag håller fullständigt med Ingvar Eriksson. I och med att vi har öppnare gränser och att inköp av levande djur har ökat, ökar också riskerna för att få hit smittsamma djursjukdomar. Det håller jag fullständigt med om. Men den här lagstiftningen ger ju möjlighet att förebygga det så mycket som möjligt. Jag kan inte tro att det bara handlar om att vi sänker ersättningen för produktionsbortfall till 50 %. Jag kan inte tro att det gör att riskerna ökar ännu mer eller att djurägarna inte gör anmälan i tid. Det kan inte handla bara om det. Djurägarna är ju självklart bekymrade och vill se att djuren mår så bra som möjligt. Misstänker man en sjukdom är jag övertygad om att den kommer att anmälas i tid, så jag tror inte att ersättningen för produktionsbortfallet minskar riskerna.
Fru talman! Ann-Kristine Johansson håller med om att riskerna har ökat. Det är mot den bakgrunden jag inte kan förstå varför man inte kan behålla de ersättningsregler som tidigare har varit gällande. Det hade varit en klok åtgärd. Vad gör Ann-Kristine Johansson om det nu uppträder en husdjurssjukdom som snabbt går över landet? Man förstår ju att det bara behövs att ett par personer inte tar sitt ansvar för att vi skall ha en spridning som är väldigt snabb. Vad gör man då? Det är ju inte så att lantbrukarna har det ekonomiska utrymmet för att ta ett ökat ekonomiskt ansvar för vad som kan hända efter en sådan smittspridning. Det är ju hela samhällets viktiga uppgift att se till att detta inte inträffar.

Fru talman! Jag tror att vi är rätt överens, Ingvar Eriksson och jag, om att det är stor risk och om att vi måste göra allt vi kan från samhällets sida tillsammans med näringen och djurägarna för att begränsa risken för att få in smittsamma sjukdomar. Om detta blomstrar upp eller om detta kommer in igen och det sker ett utbrott gäller det att epizootilagen träder in direkt. Jag tror fortfarande inte att det är ersättningsprincipen för produktionsbortfall som begränsar det hela. I och med att vi fattar beslut om lagstiftningen förutsätter jag att näringen funderar över vilka försäkringslösningar som i så fall krävs. Jag vet att Ingvar Eriksson inte har någon replik. Men det måste finnas någon möjlighet att få försäkringsbolagen att träda in i så fall vid ett sådant utbrott om man känner att 50 % inte är tillräckligt.
Fru talman! Om tidsfaktorn nu är så viktig och smittan går under katastrofbenämning, tror då Ann Kristine Johansson att incitamentet att meddela sjukdom tidigt ökar om man sänker ersättningen? Är det en rimlig signal att sänka ersättningen om det nu handlar om en katastrof? Ett argument som vi har hört är att EU har lägre ersättningsregler och att det är rimligt att Sverige skall ha samma system. Men då får man faktiskt inte glömma att de länderna också har ett sämre djurhälsoläge.
Fru talman! Tidsfaktorn är viktig, det tror jag att vi alla är överens om. Det är viktigt att snabbt sätta in åtgärder när ett utbrott sker. Jag hävdar fortfarande att ersättningen för produktionsbortfall inte är det som gör att djurägaren inte gör anmälan i tid. Det måste handla om bekymret om djuren och om att man kan tappa inkomster om man inte gör anmälan i tid. Är det sedan så att man är bekymrad över det här med 50 % anser jag att näringen får fundera. Det borde finnas lösningar när det gäller försäkringssystem. Det borde gå att få en försäkring som täcker in detta. Det finns det för andra företag. Ni hävdar hela tiden från kristdemokraternas sida att lantbruket skall ses som ett vanligt företag. När det gäller vanliga företag finns det försäkringslösningar för produktionsbortfall. Det borde även finnas det inom jordbruket.
Fru talman! När det gäller försäkringslösningar, som Ann-Kristine Johansson talar om, bedömer åtminstone försäkringsbolaget Agria i ett remissyttrande att det är mycket svårt att få ett frivilligt försäkringssystem och att kunna erbjuda försäkringar mot epizootisjukdomar på grund av oöverblickbara konsekvenser, så där håller jag inte riktigt med. Sedan tycker jag inte att jag fick svar på min fråga om det verkligen är så att Ann-Kristine Johansson anser att det här innebär att incitamentet för att anmäla misstänkt sjukdom faktiskt ökar. Sedan skulle jag slutligen vilja säga att den enda vinst som staten faktiskt kan göra är en mycket kortsiktig ekonomisk vinst. På sikt kan faktiskt de här förslagen få stora samhällsekonomiska konsekvenser eftersom de faktiskt kan utgöra risk för folkhälsan.
Fru talman! Den här debatten tenderar att handla om att vi försämrar en lagstiftning och tar bort ersättningarna till lantbruket. Men det är faktiskt så att den här lagstiftningen förbättrar möjligheten att hantera smittsamma djursjukdomar. Det är fortfarande så att full ersättning lämnas för avlivade djur, för inkomstförlust osv. Men när det gäller produktionsbortfallet sänks ersättningen till 50 %. Det tror inte jag är ett incitament för att djurägaren inte gör anmälan i tid. Jag tror fortfarande att djurägaren är mån om sina djur och ser till att de mår bra och att djurägaren gör sin anmälan så att vi kan begränsa ett utbrott. Det handlar om att begränsa ett utbrott så att det inte sprider sig även till många andra gårdar.

Fru talman! Bostadsutskottets betänkande nr 10 angående ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. har resulterat i en omfattande debatt under de senaste veckorna.

När jag har framfört att jag inte kan se några hållbara motiv för regeringens förslag har jag funnit stöd för denna ståndpunkt inte endast bland den allmänhet som har hört av sig till mig utan även hos den överväldigande delen av alla remissinstanser. Regeringen framför i huvudsak fyra skäl för sitt förslag: · att säkerställa att en omvandling till bostadsrätt kan bli framgångsrik · att skapa demokrati bland de boende · att förhindra motsättningar mellan bostadsrättshavare och hyresgäster · att motverka att bostadsrättsföreningar blir hyresvärdar eftersom de inte är bra hyresvärdar. Bostadsrättslagens regler om skyldighet för bostadsrättsförening att upprätta och till länsstyrelsen insända en ekonomisk plan har just tillkommit för att garantera att endast sunda ekonomiska företag kommer till stånd. De enskilda hyresgästerna har med den ekonomiska planen, eller i vissa fall en kalkyl, som grund att ta ställning till om hon eller han vill bli bostadsrättshavare. En av de viktigaste faktorerna är med all säkerhet priset på bostadsrätter och de boendekostnader man kan räkna med. Åtagandena är bl.a. beroende av hur många av hyresgästerna som önskar förvärva sin lägenhet med bostadsrätt. Är det för få kommer ombildningen inte att bli genomförbar. Ett krav på att en kvalificerad majoritet skall gå med på föreningens beslut att köpa fastigheten har inte någon funktion för att säkerställa att omvandlingen blir framgångsrik. Än mindre gäller det för att kunna göra en intresseanmälan för köp. Intresseanmälan betyder ju endast att man visar sitt intresse. Enligt vår uppfattning kan varje ombildning som vilar på sunda ekonomiska grundvalar bedömas bli framgångsrik. Flera remissinstanser har också anfört att några ekonomiska problem inte har uppstått i föreningar som efter sänkningen av majoritetskravet år Hur man kan hävda att en lagregel som innebär krav på kvalificerad majoritet kan motiveras utifrån demokratiska skäl är svårt att förstå. Den normala ordningen för beslutsfattande är ju att det räcker med att majoriteten i en församling enas om ett beslut för att det skall anses vara fattat i demokratisk ordning. Jag är exempelvis helt övertygad om att socialdemokraterna i bostadsutskottet anser att ett avslag på den proposition som vi nu behandlar vid en kommande votering med en majoritet på en enda röst är ett demokratiskt fattat beslut. Den fördel som propositionens regler ger de hyresgäster som är emot en ombildning till bostadsrätt och som vill förbli hyresgäster är svårförståelig också mot bakgrund av att deras rättsliga ställning inte förändras ett enda dugg. Efter ett köp fortsätter de att vara hyresgäster. De har ett oförändrat besittningsskydd. De har samma rätt som alla andra hyresgäster att använda sin lägenhet för byte till en annan lägenhet. De har kvar alla sina övriga rättigheter mot sin nya hyresvärd - bostadsrättsföreningen. Naturligtvis kan det uppstå motsättningar i ett hus efter en ombildning. De kvarvarande hyresgästernas intresse kan komma i konflikt med bostadsrättsföreningens intressen. Men detta skiljer sig inte ett dugg från de motsättningar som kan uppstå mellan hyresgäster och värd i en hyresfastighet. Vår lagstiftning försöker också lösa och förebygga tvister inom det hyresrättsliga området. Det finns omfattande och detaljerade regler med det uttalade syftet att skydda hyresgästerna. Dessa regler utgör självfallet ett lika gott skydd för hyresgästerna i ett bostadsrättshus som för andra hyresgäster. Fru talman! Regeringen har återkallat det tilläggsdirektiv som lämnades 1997 års hyreslagstiftningsutredning att utvärdera effekterna av gällande majoritetskrav, dvs. enkel majoritet. Regeringen konstaterade i samband med detta beslut att intresset för att ombilda hyresrätt till bostadsrätt ökat kraftigt och att omfattande ombildningar förbereds hos vissa allmännyttiga bostadsföretag. Därför skulle en översyn av majoritetsreglerna ske inom Regeringskansliet. Därmed har socialdemokraterna visat att man inte bara ogillar utan t.o.m. inte accepterar att den borgerliga majoriteten i en rad kommuner nu vill genomföra den politik man gick till val på och för vilken man fick väljarnas förtroende. Under ärendets handläggning har det också besannats av olika uttalanden att detta är det verkliga skälet bakom socialdemokraternas agerande. Fru talman! Enligt moderat uppfattning är det självklart att det är de enskilda kommunerna som fullt ut skall bestämma över sin egendom, på samma sätt som varje annan fastighetsägare. Det är dessutom så att det endast är ägaren som kan avgöra vilket bestånd man vill äga och vilken blandning av fastigheter som är eftersträvansvärd - det oavsett om ägaren är ett kommunalt, börsnoterat eller privat företag. En annan märklig konsekvens av regeringsförslaget är att kravet på kvalificerad majoritet innebär att fastigheter som inte kan överlåtas till en bostadsrättsförening i stället kan överlåtas till andra köpare, även om 60 % av hyresgästerna föredrar att bilda bostadsrättsförening framför att huset får en annan, ny ägare. Detta strider enligt vår uppfattning mot den innebörd av begreppet boendedemokrati som socialdemokraterna så ofta själva åberopar. Det är dessutom så att regeringens förslag leder till att ombildning till bostadsrätt kommer att fortsätta i de mest attraktiva delarna i våra städer - exempelvis Stockholms innerstad - medan den däremot försvåras eller stoppas i förortskommunerna och områdena runt Stockholm. Det är ju i de här områdena som det finns stora hus med enbart hyresrätt i kommunal ägo. Regeringens politik, som här får sitt stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kommer därför att medverka till fortsatt segregation i dessa områden. Den skyndsamhet med vilken föreliggande proposition tagits fram visar att behovet av återställare plötsligt upplevts som mycket starkt. Beslutet att lyfta frågan från sittande utredning togs den 11 mars. Regeringskansliets förslag remissbehandlades på ett remissmöte som slängdes in den 2 mars. Beslutet togs av regeringen den 8 april. Det är klart att en handläggning som denna äventyrar principerna i en demokratisk arbetsordning. Vi anser att det kan finnas fog för de invädningar som rests under remissbehandlingen om att förslaget inte står i överensstämmelse med grundlagens skydd för föreningsfriheten. En motsvarande invändning gjordes beträffande förslagets förenlighet med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och det skydd föreningsfriheten där åtnjuter. Vi anser att regeringen tagit alltför lättvindigt på dessa frågor. Vi hävdar att frågan om grundlagens bestämmelser blir kränkta om regeringens förslag genomförs måste bli föremål för noggranna överväganden, eftertanke och diskussion i och utanför riksdagen. För att det skall kunna ske behövs ett tidsmässigt utrymme som inte blivit tillgodosett vid regeringens forcerade handläggning av propositionen. Jag ber därför att få yrka bifall till den skrivelse som tio riksdagsledamöter i bostadsutskottet representerande Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderata samlingspartiet ingivit till talmannen, där vi begär vilandeförklaring av ärendet i enlighet med 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen. I övrigt, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Hyresrätt är en bra boendeform. Tänk vad skönt att slippa engagera sig alltför hårt i allt det praktiska med att arrangera sitt boende. Det finns ju så mycket annat trevligt och intressant man kan göra i livet. Det känns tryggt med en service där allting fungerar utan att man behöver engagera sig nämnvärt. Man kan bara bo, leva och komma hem till sin lya och koppla av. Man kanske vill ägna sin lediga tid till annat, eller till sommarstugan ute på landsbygden. Den som vill bo i en hyresrätt skall få bo där. Det passar många människor bra. Bostadsrätt är också en bra boendeform. Den bygger på ett enskilt ägande i föreningsform med gemensamt ansvarstagande i demokratiska former. Det är en bra boendeform som erbjuder och kanske också kräver ett ökat ansvar och engagemang. Större möjligheter ges att påverka sitt boende både när det gäller inne och utemiljö och kostnaden för boendet. Den som vill skall få bo i bostadsrätt. Det passar många människor bra. Vi vet att bostaden spelar en central roll i alla människors liv. Därför är valfrihet i boendet en viktig välfärdsfråga, och boendemiljö med hög kvalitet en väsentlig del av människors livsvillkor. Alla måste ges möjlighet att känna tillfredsställelse över att ha ett hem. Att känna sig hemma i sitt boende är värdefullt för framtiden. Hemkänsla skapar ofta förutsättningar för en bra start i livet för våra barn och ungdomar. Människors skiftande önskemål och behov av bostäder i olika skeden av livet måste vi också på olika sätt tillgodose. Förutsättningar för detta är att det finns stor möjlighet att välja mellan olika boendeformer. Det kan vara former som hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och andra typer av äganderätt. Det är vår uppgift i denna kammare att skapa dessa förutsättningar. Det handlar således om att skapa möjligheter - inte om att sätta ut hinder. Regeringen pratar med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet vackert om valfrihet i boendet, men sätter i verkligheten - i alla fall i detta fall - upp hinder för människor att välja boendeform. Trots att man i den proposition som ligger till grund för detta betänkande medger och deklarerar att bostadsrätten är en attraktiv boendeform för många och att det bör finnas tillfredsställande möjligheter till omvandling av hyresrätt till bostadsrätt inskränker man i verkligheten de möjligheter man pratar vackert om. Den förändring som fyrklöverregeringen gjorde 1992, som innebar enkel majoritet i stället för kvalificerad majoritet vid omvandling av hyresrätt till bostadsrätt, avsåg just att skapa tillfredsställande möjligheter till valfrihet i boendet. De möjligheterna bromsar nu dessa tre partier - i detta fall kan vi kalla dem förbudspartier - i och med dagens betänkande. Man återgår i panik till reglerna om krav på kvalificerad majoritet. Man tycks chockad av att människor, särskilt här i Stockholm, mer och mer föredrar eget ägande i boendet. Trots att statistiken visar på en klar och tydlig underrepresentation av bostäder med bostadsrätt i Stockholmsområdet säger man i princip nej. Fru talman! Den hyresgäst som inte vill delta i ombildningen skyddas på olika sätt. Hyresgästen får bo kvar i lägenheten med bostadsrättsföreningen som ny hyresvärd. Hyresgästens besittningsskydd består, liksom rätten att använda lägenheten som byte för att erhålla annan bostad. Också i övrigt har hyresgästen samma rättighet gentemot bostadsrättsföreningen som vilken hyresgäst som helst. Tendensens är tydlig: Ge inte människor för mycket frihet. Hindra dem från att förverkliga sina drömmar när det gäller val av boendeform om det innebär att de lämnar en hyreslägenhet i den s.k. Dessutom kommer det snart fler propositioner som innebär straffåtgärder gentemot kommunerna när de av olika skäl vill sälja ut hela eller delar av sitt bostadsbestånd för att på ett bättre sätt garantera basverksamheterna vård, omsorg och utbildning. Tendensen är tydlig: Tillåt så lite privat ägande som möjligt. Staten skall ha största möjliga kontroll över kommunerna och de kommunala bostadsföretagen. Människors frihet och det kommunala självstyret är mindre viktigt. Kommunförbundet, m.fl. remissinstanser, avvisar regeringens förslag med motiveringen att det innebär en inskränkning i den kommunala självbestämmanderätten. Men vänta bara - det kommer mer! Stödpartierna följer snällt och lydigt efter. Utöver denna valfrihetsinskränkning motverkas det utvecklingsarbete som pågår i vissa utsatta bostadsområden. För att försöka komma till rätta med den segregation som uppstått i miljonprogramsområdena är just ombildning till bostadsrätter en möjlig väg att gå för att öka de boendes delaktighet och inflytande inom området med mångfald, trivsel och större engagemang som följd. Likaså drabbas de som bor i småorter och i glesbygd, där underlaget är förhållandevis litet för en ombildning. Det är snarare stimulans som krävs - inte att man bygger upp hinder. Är det ändå inte rimligt att vi också tar hänsyn till de föreningar som genom flera års arbete redan är inne i en ombildningsprocess och har lämnat intresseanmälan för ombildning? Det regelsystem med enkel majoritet som gällde vid tillfället för intresseanmälan borde naturligtvis också gälla när ombildningen fullföljs. Kan ni tre partier - s, v och mp - verkligen mena att regeln skall gälla retroaktivt, trots att ombildningsprocessen redan påbörjats? Är det inte rimligt att undanta dessa föreningar från den nya majoritetsregeln? Är inte det minsta dessa föreningar kan begära att övergångsregler skapas som ger dem möjlighet att gå vidare med samma förutsättningar som gällde vid påbörjandet? Jag vill gärna ha svar på dessa frågor. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på förslaget om att inskränka möjligheterna att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och därmed bifall till reservationerna nr 1 och 2. Jag vill också deklarera att vi står bakom det förslag som har lagts fram när det gäller vilandeförklaring enligt regeringsformens 2 kapitel

Fru talman! För Centerpartiet är valfrihet i boendet oerhört viktigt. Du som enskild bostadskonsument skall ha möjlighet att själv avgöra var i landet du skall bo. Du skall också ha full frihet att välja vilken upplåtelseform du vill bo i. Det kan skilja väldigt mycket mellan olika tidpunkter och olika faser i människors liv. Hyra eller äga? Villa, bostadsrätt eller hyreshus? Gemensamt eller enskilt? Det är du själv som skall ha möjlighet att välja. Enligt Centerpartiets uppfattning måste alla som så önskar erbjudas möjligheter att äga sin bostad. Bostadsrätten utgör för många människor en attraktiv boendeform. Den bygger på enskilt ägande med ett gemensamt ansvarstagande i demokratiska former. Det är en bostadsform som erbjuder ett ökat ansvar och engagemang. Centerpartiet anser att en sådan bostadsform inte skall åläggas några restriktioner. Bostadsrätten skall snarare uppmuntras. Det förslag som vi nu har att ta ställning till hämmar valfrihetstanken. Bostadsrättsbildningar försvåras med förslaget. Vi kan inte acceptera att staten med lagens hjälp skall försvåra och lägga hämsko när det gäller människors vilja och möjligheter. Centerpartiet avvisar med det bestämdaste det här förslaget. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 Vi håller fast vid nuvarande regler som ger en möjlighet att med en enkel majoritet ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Det ger den enskilde hyresgästen möjlighet att äga sin bostad som bostadsrätt. Det stärker hyresgästen. Det ger hyresgästerna en rätt att före andra köpare förvärva den fastighet där de bor för ombildning till bostadsrätt om och när de själva vill det. En förutsättning för att hyresgästerna skall få en starkare ställning än andra spekulanter är att de har bildat en bostadsrättsförening och att den bildade föreningen har gjort en s.k. intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten. Så länge en sådan intresseanmälan gäller får en fastighetsägare normalt inte överlåta fastigheten till en annan köpare, om inte föreningen genom ett hembud först har erbjudits att förvärva fastigheten. Dessa förenklingar för den enskilde hyresgästen gjordes med Centerpartiets medverkan 1992. Förenklingarna utökades då till att också gälla kommunalt ägda fastigheter. Fru talman! Den nuvarande regeringens förslag stöds av majoriteten i utskottet bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och - häpnadsväckande - även av miljöpartister. Förslaget vinner bifall även av Miljöpartiet, som försöker sprida ett skimmer kring detta genom att väcka en motion om mångfald i boendet. Skriva och snacka går ju, men Miljöpartiet orkar inte handla så att vi får en verklig mångfald i boendet. Regeringens förslag hindrar ägande, mångfald och valfrihet. Vill verkligen de partier som har ställt sig bakom förslaget hindra enskilt ägande? Är det Socialdemokraternas mening? Är det Miljöpartiets innersta uppfattning som speglas i detta ärende? Huvudargumentet för enskilt ägande är principiellt. Det är så viktigt att det är inskrivet i grundlagen. Det är en elementär mänsklig rättighet att äga, även en bostad. Det är även en möjlighet, en chans, att äga en bostadsrätt. Centerpartiet anser att staten skall underlätta ägande och inte försvåra det. Fru talman! Jag yrkar naturligtvis även bifall till vilandeförklaringen av ärendet.

Fru talman! Ett flertal synpunkter har redan framförts i detta ärende, och jag skall fatta mig tämligen kort. Folkpartiet ställer upp på samma linje som Moderaterna, kd och Centern. Vi säger nej till regeringens förslag om att försvåra för hyresgäster som vill ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Vi anser att det finns starka skäl att invända mot det sätt på vilket regeringen har förberett ärendet. Departementet har valt att ur Bostadsutredningen lyfta ut den del som rör hur stor andel av hyresgästerna som skall vara med på en ombildning till bostadsrätt och snabbt förelägga riksdagen förslag till lagändring. Vi kan inte se att det finns skäl till en sådan brådska. Vi kan inte heller se några sakliga skäl att kräva en majoritet bestående av två tredjedelar av hyresgästerna för att en bostadsrättsförening skall kunna förvärva en fastighet. Ett argument som regeringen anför är att insatserna kan bli för höga med för få medlemmar i föreningen. Folkpartiet anser att hyresgästerna själva är kapabla att göra en sådan bedömning. Regeringens förslag motiveras med demokratiska synpunkter. Jag har mycket svårt att förstå det. En enkel majoritet är det enda rätta, enligt Folkpartiets mening. De föreslagna reglerna blir synnerligen odemokratiska och gynnar en liten minoritet som är mot en ombildning. Jag yrkar bifall till reservation 1, som innebär avslag på propositionen. Jag står också bakom reservation 2, men för tids vinnande avstår jag från att kommentera den eller yrka bifall till den. Däremot yrkar jag givetvis bifall till den skrivelse som har ingivits till talmannen om att lagförslaget skall förklaras vilande i tolv månader.

Fru talman! Det är uppenbart att vi ser förfärligt olika på dessa frågor. Jag skulle vilja börja med att säga att det står var och en fritt att köpa sig en bostad här i Stockholm, dvs. om man kan lägga upp 1,5 miljon kronor. Ulf Björklund pratar om att man måste värna möjligheterna till mångfald i boendet i glesbygden. Där är ju inte boendepriserna så höga. Jag skulle vilja kommentera detta med mångfalden i boendet. Rigmor Ahlstedt säger att det är så viktigt med mångfald och att Miljöpartiet bara snackar om den och inte menar något med det. Vi vill faktiskt peka på just mångfalden i boendet med den motion som vi har väckt. Det är faktiskt vi som menar allvar när det gäller mångfalden i boendet. Jag tycker att man bara hör fagert tal från de övriga partierna, som vi för övrigt tidigare kunde samarbeta med angående mångfalden i boendet. Den vanliga hyresgästen börjar nämligen bli en sällsynt art som måste bevaras. Jag undrar vad borgarnas fagra tal om mångfald i boendet är värt i det avseendet. Om bostadsrätten är så utomordentlig och över allt annat gällande kan det inte vara så svårt att få ihop en tillräcklig majoritet för en ombildning. undersökning i Aftonbladet. Det var hyresgäster som uttalade sig om att de inte ville att deras hus skulle säljas. Jag vet inte om ni har sett den undersökningen. De borgerliga företrädarna här säger ju att alla hyresgäster egentligen vill bo i en borätt. Men så är det inte. 69 % av Stockholms hyresgäster och 61 % av Göteborgs hyresgäster vill fortsätta att hyra sina lägenheter även om de övriga i huset köper sina bostäder. Man fick kanske glädjefnatt i början när man tänkte att man skulle kunna tjäna pengar på att sälja sin hyresrätt. Det var ungefär som när euron skulle införas. Alla var så väldigt intresserade av euron; alla ville gå med i EMU. Sedan tyckte de att det kanske var bra som det var. Hyresgästerna tycker faktiskt att det är bra som det är. Ulf Björklund pratade fint om den här boendeformen, och jag tycker att man kan hävda de synpunkterna. Regeringen föreslår att minst två tredjedelar av husets invånare måste godkänna en ombildning, jämfört med nuvarande 50 %. Vi fick nu höra att det bara har varit så sedan 1992. Jag var inte med på den tiden, men såvitt jag vet var det ingen som pratade om något grundskott mot de mänskliga rättigheterna då. Jag skall återgå till den här SIFO-undersökningen. Det visar sig att 34 % vill vara ännu tuffare och ha tre fjärdedelars majoritet; det har funnits ett sådant förslag. 7 % av stockholmarna och 6 % av göteborgarna vill faktiskt att det skall vara en total majoritet för att det skall kunna bli bostadsrätter. Det här är faktiskt inte som vilket kommunfullmäktigebeslut som helst. Det är en fråga om var människor bor. Och de människor som bor i en hyresrätt har en gång skrivit ett kontrakt och gjort ett avtal med allmännyttan eller en privat hyresvärd. Man pratar lite föraktfullt om en minoritet. Men om det är några mänskliga rättigheter som man skall ta hänsyn till så är det väl minoritetsskyddet. Det är därför som vi i Miljöpartiet stöder detta. Vi tycker alltså att minoritetsskyddet behöver stärkas. Det är så pass många som inte vill. Många som går ut och värvar folk i hyreshusområdena säger: Men ni får ju bo kvar som hyresgäster. De har inte riktigt klart för sig att det faktiskt är de som bildar bostadsrättsförening som kommer att stå som hyresvärd i fortsättningen, utan de säger: Det blir precis som vanligt. Ni vänder er till Stockholmshem, Tranåsbostäder, eller vilka det är, om ni vill ha någonting uträttat. De inser inte sitt ansvar. Det har faktiskt förekommit sådana saker. Även om man i den allmänna ivern har uttalat en vilja att köpa sin bostad tror jag att det när det kommer till kritan visar sig, och har redan visat sig, att den viljan inte kvarstår. Framför allt har man inte möjligheten att hosta upp pengarna. Många människor har faktiskt mer fritid än pengar. Det gäller bl.a. dem som är arbetslösa eller förtidspensionerade. Det är därför vi så hårt trycker på att man skall utveckla hyresrätten. Man skall fortsätta försöken med självförvaltning. Det skall inte bara bli ett försök, utan det skall vara en mycket genomgripande reform på bostadsområdet. Det är en oerhört viktig sak. Då får man just de effekter som man vill uppnå med ägandet, nämligen ett ökat ansvar för sitt bostadsområde. Kooperativa hyresrätter är alldeles utomordentligt. Jag tycker inte att vi skall föregripa den ganska hetsiga debatt som jag antar att vi får om utförsäljning av allmännyttan så småningom. Men detta hänger ihop. Så var det med det. Det var det jag skulle säga.
Fru talman! För att om möjligt få svar på frågorna skall jag inskränka mig till en enda sak. I våra centrala områden i städerna är bostäderna som regel lite äldre, det är mindre hus och det är färre lägenheter i husen. I de glesare områdena, där miljonprogramsområdena finns, är husen stora. Det finns många lägenheter i varje hus. Kan Helena Hillar Rosenqvist se någon skillnad i detta? Är det lika lätt att ombilda ett hus i de segregerade förortsområdena, där det finns fastigheter med kanske 100-150 lägenheter, som det är att ombilda en fastighet i innerstaden, där det finns 18 lägenheter?

Fru talman! Så kan man inte föra en debatt. Man kan inte bara säga att man inte begriper frågan. Då är det tveksamt om man över huvud taget skall delta i beslutsfattandet. Jag frågar om Helena Hillar Rosenqvist kan se någon skillnad mellan det förhållandet att husen i förortsområdena i regel är stora och omfattar väldigt många lägenheter och att de i de centrala delarna har få lägenheter. Kan Helena Hillar Rosenqvist se någon skillnad vad gäller möjligheterna att åstadkomma en ombildning till bostadsrätt i det stora, stora huset med kommunalt ägande i förorter och det lilla huset i den centrala delen av kommunen?
Fru talman! Det är alldeles självklart att jag kan se skillnaderna, om det är det du begär av mig. Men jag förstår inte riktigt vart Knut Billing vill komma med den frågan. Frågan om segregation och integration är betydligt vidare än så. Jag inser att en bestämmelse om två tredjedels majoritet i innerstaden, med det suget efter att få köpa sina bostäder, inte förhindrar någonting där. Det är fortfarande en minoritet som vill fortsätta att vara hyresgäster.
Fru talman! Jag skulle kunna spä på Knut Billings fråga till Helena Hillar Rosenqvist och fråga så här enkelt: Anser Miljöpartiet att det lagförslag som vi nu skall fatta beslut om skall gälla i hela Sverige?
Fru talman! Ja, det är rimligt. Om man anser att boendeformen är tillräckligt attraktiv är det ingen som helst svårighet att få ihop två tredjedelar. Den saken är självklar. Ni betonar ägandet, det gäller er allihop, framför brukandet. Jag försöker göra tvärtom.
Fru talman! När vi sitter här i riksdagen, Helena Hillar Rosenqvist, och beslutar om ett lagförslag är det väl självklart, inte rimligt utan självklart att det vi beslutar gäller i hela landet. Sedan tycker jag faktiskt också att man skall titta på brukandet. Det är mycket rimligt. Men när det gäller demokrati får vi ibland ge oss här i riksdagen på grund av att det finns en majoritet som bestämmer någonting. Så bör det även vara när det gäller om man skall ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Det skall vara en majoritet. Om det har vi inte tvistat någonting. Men när nu Helena Hillar Rosenqvist är så angelägen om att det skall vara ett minoritetsskydd skulle jag vilja fråga: Hur skall den fjärdedel, den minoritet, som man nu tar ifrån möjligheten att över huvud taget ombilda till en bostadsrätt skyddas när Miljöpartiet får lägga fram det här förslaget?
Fru talman! Till att börja med menar jag, precis som Rigmor Ahlstedt, att en lag måste gälla över hela landet. Det var precis det svar jag gav första gången.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga som rör det faktum du själv påpekade. Du hade inte känt till att regeln om enkel majoritet hade gällt sedan 1992. Orsaken till den regeln var att vi ville vidga och förenkla möjligheterna att skapa nya boendeformer, ge valfrihetsmöjligheter. Miljöpartiet uttrycker väldigt tydligt i sin reservation att man vill jobba för att öka valfriheten mellan olika boendeformer. Kristdemokraterna hjälpte till 1992 genom att bredda möjligheten att skapa bostadsrättsföreningar genom ombildning från hyresrätter. Nu inskränker man på det området igen. Man plockar alltså bort möjligheter. Är det verkligen i linje med Miljöpartiets ideologi? Sedan vill jag också fråga: Är det verkligen så att just bostadsrättsföreningar är sämre hyresvärdar än någon annan hyresvärd?
Fru talman! Syftet med bostadsrättsföreningen är inte att vara hyresvärd, utan att man skall äga sin bostad och därmed ha ett ökat inflytande. Men syftet är inte att man skall ha ett inflytande över andra boende. I bostadsrättsföreningen som sådan är alla jämlika. Egentligen skulle man behöva konsensus för att ombilda ett hyreshus till bostadsrätter för att få en riktig styrka i en sådan förening. Jag vidhåller att det står var och en fritt att köpa sig en bostad i Stockholm. Men hyresgästen är snart en utdöende art, därför att man beskär den upplåtelseformen i så stor utsträckning som ni vill göra. Det blir ju konsekvenserna. Jag sade inte att jag inte kände till, utan att jag inte var med på den tiden. Frågan är fortfarande om det var någon som anmälde Sveriges land för att bryta mot de mänskliga rättigheterna när det begav sig förra gången och man krävde två tredjedels majoritet för en ombildning. Det är alltså inte vilket beslut som helst. De människor som en gång i tiden har ingått ett avtal med en hyresvärd ser sig bli överkörda. Det är inte så enkelt som ni vill göra gällande.
Fru talman! Orsaken till att man år 1992 ville vidga valmöjligheterna för boendet på bostadsrättssidan var just detta beslut. Det fanns ingen orsak att i det läget klaga på någonting som hade med mänskliga rättigheter att göra. De ändrade besluten var ett steg åt rätt håll. Men nu går man tillbaka igen. Sedan var det frågan om en bostadsrättsförening kan vara en bra hyresvärd. En bostadsrättsförening månar mycket om sin egen förening och det bostadsbestånd föreningen har. Det borde i rimlighetens namn även gynna en hyresgäst. Det är en självklarhet. En bostadsrättsförening klarar det minst lika bra som någon annan. Det räcker med ett ja eller nej på denna fråga. Anser Miljöpartiet att reglerna för den process som många bostadsrättsföreningar redan har påbörjat och står i färd med att få avslutat nu inte skall gälla? Går det inte att ha en övergångsregel för dem som redan har börjat med andra förutsättningar?

Fru talman! Betänkande BoU10 som vi behandlar i kammaren i dag handlar om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt samt försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt, där regeringen föreslår att föreningar som har fått tillstånd att bedriva kooperativ hyresrätt skall kunna få tillstånd till en utvidgning eller annan ändring av föreningens verksamhet. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet i sin helhet. Vi socialdemokrater anser att bostaden är en social rättighet och att bostaden är en viktig del i välfärdspolitiken. Alla människor som så önskar skall få möjlighet till en bra bostad i en bra miljö och till en rimlig kostnad. För oss är det inte viktigast att äga sin bostad, utan det är rätten att få bestämma själv, dvs. boendeinflytande. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle eller en bostadspolitik där det är storleken på plånboken som avgör om samhällsmedborgarna har inflytande. Fru talman! I dag är det nästan lite inne att äga. Det är endast genom ägande som man kan vara med och påverka. Ibland får man nästan känslan av att det är fult att bo i hyresrätt. Det man ofta glömmer bort att diskutera är att det finns många olika orsaker till varför människor har valt att bo i hyresrätt. En del gör det för att de inte vill ha de bekymmer det för med sig att äga vad gäller renovering, underhåll eller engagemang i exempelvis en bostadsrättsförening. Andra gör det för att de har en sjukdom eller på ålderns höst inte orkar med skötseln av en egen ägd bostad. Vissa medborgare, t.ex. arbetslösa, har inget val, för de har inga möjligheter att få lån till en egen ägd bostad. Vi har alla olika önskemål i olika skeden av livet om hur vi vill bo. De som vill bo i hyresrätt skall kunna göra det och känna stolthet över det. De skall också kunna tryggheten av inte behöva bära på en rädsla för att när som helst tvingas in i en bostadsrättsförening eller att bli hyresgäst hos sina grannar, dvs. bostadsrättsägarna. Fru talman! Regeringen har föreslagit att det skall krävas att minst två tredjedelar av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna går med på bostadsrättsföreningens beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt för att beslutet skall vara giltigt. Även kravet för att en intresseanmälan skall få göras föreslås ändras så att hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna skriftligen skall förklara sig intresserade av ombildning. Utskottsmajoriteten anser, precis som regeringen, att det är viktigt att regelsystemet slår vakt om både hyresrätten och bostadsrätten som upplåtelseform. Frågan om vilken majoritet som skall kräva föreningens förvärvsbeslut måste ses ur perspektivet att ju fler av de boende som deltar vid ombildningen, desto större möjlighet till att en övergång till bostadsrätt blir lyckad. Med dagens lagstiftning med enkel majoritet anser vi att det inte finns samma grund att stå på. Alla som arbetar under demokratiska former vet att ju fler som är med på att genomföra en idé eller vision, desto lättare är det att genomföra idén eller visionen. Med dagens lagstiftning räcker det att 51 av 100 hyresgäster vill ombilda. Med det förslag som vi i dag skall ta ställning till blir det 67 hyresgäster som måste komma in med en intresseanmälan för att en ombildning skall komma till stånd. Vi menar att det stärker bostadsrättsföreningen. De borgerliga partierna har reserverat sig i en gemensam reservation, där de anser att regeringens förslag är dåligt motiverat. Man antyder att det kan finnas andra motiv. Jag vill ställa fyra frågor till de borgerliga ledamöterna: Hur kan förslaget som handlar om att säkerställa en framgångsrik omvandling till bostadsrätt vara dåligt motiverat? Hur kan det vara ett dåligt förslag att skapa demokrati bland de boende? Hur kan det vara dåligt motiverat att verka för att förhindra motsättningar mellan bostadsrättsägare och hyresgäster? Hur kan det vara dåligt motiverat att motverka att bostadsrättsföreningar i för stor utsträckning blir hyresvärdar? I reservationen anför de borgerliga partierna att varje ombildning som vilar på sunda ekonomiska grundvalar bedöms som framgångsrik samt att den enskilde hyresgästen har den ekonomiska planen som grund att ta ställning till om han eller hon vill. Det kanske inte enbart handlar om att vilja, det kanske också handlar om möjligheter. Vidare påpekas i reservationen att de hyresgäster som är emot en ombildning och vill förbli hyresgäster har efter förvärvet besittningsskydd. Men hur känner sig de hyresgästerna inombords? Känner de att de har möjlighet till inflytande över sitt boende? Samma fråga kan man ställa sig angående motsättningarna mellan bostadsrättsföreningen och hyresgästen. Fru talman! För oss socialdemokrater handlar det om att boendet skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden i livets olika skeden samt att slå vakt om den lilla människan. Det handlar om mänskliga rättigheter. De som har en socialt och ekonomiskt stabil bakgrund klarar sig alltid.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

Fru talman! Vad är från demokratisk synpunkt motiveringen till att säg 35 % skall kunna förhindra det önskemål om ett boende som 65 % har? Varför är det rimligt? Vad är det som är demokrati i detta?
Fru talman! Är det inte det som är demokrati - åtminstone som vi ser det? Det handlar om inflytandefrågor. Om 35 % säger nej och 65 % säger ja, hur blir det då i relationerna mellan de här personerna? Vi vet att det redan i dag finns problem mellan bostadsrättsinnehavare och de hyresgäster som hyr av bostadsrättsföreningen. Bl.a. vill de som har bostadsrättsföreningen att även den här lägenheten skall bli en bostadsrätt.
Fru talman! Nu har vi fått klarlagt att för socialdemokraterna är demokrati att en minoritet bestämmer över en majoritet. Min följdfråga blir: Är det också då socialdemokraternas uppfattning att exempelvis i en bostadsrättsförening skall en minoritet kunna bestämma över en majoritet?
Fru talman! Jag tycker att Knut Billing raljerar lite med ord. Knut Billing sade i sitt huvudanförande bl.a. angående det här med besittningsskyddet att man har kvar sina rättigheter, vilket är helt riktigt. Men hur känner sig de människor som bor kvar i bostadsrättsföreningen? Känner de oro? Känner de på något sätt att de numera inte kan vara med och påverka?
Fru talman! Vi i Centerpartiet vidhåller nuvarande regler eftersom det innebär en möjlighet att med enkel majoritet ombilda hyresrätt till bostadsrätt. Det ger den enskilde hyresgästen möjlighet att få äga sin bostad som en bostadsrätt; det kan ju komma in andra spekulanter. Om hyresgästerna har gått samman och bildat en bostadsförening har de i så fall förtur. Har inte socialdemokraterna tänkt på den aspekten?
Fru talman! Jo, vi har även tänkt på den aspekten. Men för Centerpartiet är det viktigast att man får äga. För oss socialdemokrater är inte ägandeformen viktigast, utan viktigast är att man får inflytande över sitt boende.
Fru talman! För oss i Centerpartiet - jag upprepar det ifall du inte hörde vad jag sade i mitt huvudanförande - är valfriheten viktigast. Vi tycker att människor skall ha möjlighet att hyra, i gemenskap eller enskilt. Vi tycker också att människor skall ha möjlighet att äga. Varför tycker inte socialdemokraterna att det är viktigt med valfrihet? Vad är det som är så fult med att äga?
Fru talman! Vi anser inte att det är fult att äga. Vad vi vill ha är mångfald i boendet. Men mångfald i boendet innebär att också hyresrätt skall finnas. Man skall ha rätt att hyra. Det skall alltså inte bara vara ägande men det är ju det som är trenden i samhället i dag och det är det som Centerpartiet står för. Du sade i ditt huvudanförande att viktigast för er är den mänskliga rättigheten att få äga.
Fru talman! Carina Adolfsson gör en märklig gradering av hyresvärdar. Det låter som att det med en bostadsrättsförening som hyresvärd är förnedrande att vara hyresgäst. Då måste det väl vara likadant om man bor hos en privat hyresvärd eller om man råkar bo i samma hus som vd:n för det kommunala bolaget finns. Det är då också förnedrande. Är det bara kommunala bostadsstiftelser och möjligen kommunala bostadsföretag som är fullgoda hyresvärdar? Det låter faktiskt så. Övrigt tycks det vara förnedrande för en människa att behöva bo i.
Fru talman! Jag har aldrig påstått att det är förnedrande att ha en bostadsrättsförening som hyresvärd. Men det är skillnad mellan om jag själv har valt att hyra av en privat hyresvärd och om jag av olika orsaker, när man skall bilda en bostadsrättsförening inte har gått med i föreningen. Det är en ganska stor skillnad i det avseendet.
Fru talman! Besittningsskyddet finns ju där. Jag har t.o.m. rätt att byta min lägenhet mot en annan om jag inte skulle vilja bo kvar och ha den här hyresvärden. Är det inte oschyst att vid redan påbörjad planering när det gäller ombildning plötsligt få reglerna totalt ändrade? Är inte det ett oschyst beteende?
Fru talman! Som jag tidigare sade finns ju besittningsskyddet kvar. Vi vet att många hyresgäster som bor kvar i bostadsrättsföreningen känner att man på något sätt vill knuffa ut dem därför att bostadsrättsföreningen hellre vill att lägenheten blir en bostadsrätt. Vid flera tillfällen i debatten har det framkommit att vi före 1992 hade den regel som vi i dag skall ta ställning till, dvs. att det krävs två tredjedels majoritet. Jag skulle vilja läsa innantill ur det protokoll från 1992 där frågan debatterades. Dåvarande bostadsministern sade då: "Enligt min mening har de synpunkter som ligger bakom det nuvarande kravet på kvalificerad majoritet i och för sig goda skäl för sig. Det är självklart bäst för föreningen och de boende om alla eller nästan alla lägenheter i fastigheten är upplåtna med bostadsrätt."

Fru talman! Egentligen kan man efter att ha hört tidigare inlägg fråga sig om det är någon större poäng att debattera frågan om omvandling till bostadsrätter. Som jag upplever det driver borgerligheten frågan ur ett rent ideologiskt perspektiv, nämligen ägandets helighet. Man försöker hävda sina egna ideologiska teser som objektiva från både ekonomisk och demokratisk synvinkel. Som jag ser det är frågan inte så enkel. Den borde belysas ur betydligt fler perspektiv. Det går en klar skiljelinje mellan dem som hävdar bostaden som en social rättighet och dem som hävdar bostaden som en vara på marknaden, som vilken annan vara som helst. Det finns i dag mycket stora problem på bostadsmarknaden som det borde vara viktigare att diskutera än just eventuellt ägande. Såvitt jag förstår kommer det här att innebära att de problem som finns ytterligare ökar. Den borgerliga regeringen tog bort många av de redskap som fanns för att kunna upprätthålla en social bostadspolitik. Kombinerat med den ofinansierade skattereformen som har drabbat boendekostnaderna hårt, framför allt för hyresgästerna, innebär detta att vi under en tioårsperiod närmast har avskaffat den sociala bostadspolitiken. Effekterna har vi sett i form av ökad bostadslöshet, fler mambor, trångboddhet, segregation och, för allt i världen, ökad spekulation i boendet. Jag tror att det nu behövs ett andrum för att kunna återskapa den sociala bostadspolitiken. Det här förslaget är ett sådant andrum. För oss vänsterpartister är det betydelsefullt att mångfald i boendet finns överallt. Det innebär att allmännyttan måste få en chans att leva kvar som ett alternativ till bostadsrätter, privata hyresrätter och egnahem - och då inte bara i vissa delar utan överallt. Det finns också en del praktiska skäl till att vi ställer oss bakom regeringens förslag. Från många bankekonomer sägs det att det, för att en nybildad bostadsrättsförening skall fungera, krävs att ungefär 70 % av de boende ställer sig positiva till bostadsrätten och ansluter sig till föreningen. I annat fall riskerar man att sitta med ganska dyrbart kapital i en förening och få problem med att driva sin förening som en bostadsrättsförening. Skälen att bilda bostadsrätt är naturligtvis olika och kan handla om allt från ökat inflytande till ren spekulation. När det gäller boendeinflytandet tror jag, precis som Carina Adolfsson, att det vore bättre om vi i stället försökte skapa regler som tydligt kunde öka hyresgästernas inflytande och makt över boendet än att vi omvandlar hyresrätter till ägandelägenheter och bostadsrätter. Jag kan förstå att det är svårt för en borgare att se någon annan makt än ägandets makt, men jag vet att det är fullt möjligt. Det finns, som jag sade, en rad andra skäl till att omvandla till bostadsrätt, som är av mer spekulativ art. I storstädernas centrala områden finns det möjligheter att tjäna pengar på skillnaden mellan det som brukar kallas marknadshyra och den faktiska hyran. Vinsten delas mellan fastighetsägarna och bostadsrättsinnehavarna, som kan tjäna en rejäl hacka på att sälja vidare med ganska stora vinster. Det innebär i sin förlängning att segregationen kommer att öka. Så fort en lägenhet säljs kommer den bara att kunna efterfrågas av hushåll med mycket stark ekonomi. Det är ett problem för dem som bor kvar som hyresgäster i en förening. Ett av skälen är bl.a. att de sitter på ett värde för bostadsföreningen som är ganska eftertraktat. I och med att en hyresgäst lämnar bostadsrättsföreningen som hyresvärd skapas automatiskt ett ekonomiskt värde för bostadsrättsföreningen att sälja lägenheten vidare. Det tryck som kommer att finnas på hyresgästerna i sådana bostadsområden kommer inte att vara litet. Ett problem för dem som är kvar som hyresgäster är att man inte får några professionella hyresvärdar. Man bildar mycket sällan en bostadsrättsförening för att man skall bedriva en bostadsuthyrningsverksamhet. Man kommer, precis som Carina Adolfsson sade, få sina grannar som hyresvärd. Det är inte helt enkelt att de man tidigare drack kaffe med är man nu ekonomiskt beroende av. Jag förstår inte varför man blev så upprörd över detta med trefjärdedels majoritet. Det är inte särskilt underligt att vi skyddar minoriteter i olika former. Jag kan tänka mig faktiskt tillfällen där 1 % har rätt mot 99 %. Men då får vi ett mer filosofiskt resonemang. Jag yrkar bifall till hemställan och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Socialdemokrater brukar tala mycket om bostadsrätter. För egen del tycker jag att det är underhållande att höra på dem. Vanligen får man höra något nytt argument åt något håll. Att det kommer något nytt varje gång man lyssnar beror på att de socialdemokratiska uppfattningarna om bostadsrätter varierar mycket. Jan Nygren, tidigare statsministerkandidat, uttrycker sig exempelvis på ett sätt som socialdemokraterna i bostadsutskottet vanligtvis inte brukar kännas vid så mycket. Rent av kan man konstatera att en och samma socialdemokrat vanligen tycker olika saker om bostadsrätter beroende på vilken situation man befinner sig i. Sten Lundström säger att det här är en ideologisk fråga. Det är möjligt att det är så. Men då har vi förmodligen en lite olika demokrati som vi värnar i vår ideologi. Jag vet att det här förslaget är föranlett bl.a. av att de kommunala väljarna i Stockholm har tagit klar ställning för att kommunen skall erbjuda de hyresgäster i de kommunala bostäderna som vill att köpa dem. Jag tycker att det är en rimlig demokratisk ideologisk ståndpunkt. Att peta i det tycker jag inte är demokratiskt. Därmed strider det mot min ideologi. Vänsterpartiet är naturligtvis konsekvent i ett annat avseende, nämligen att säga nej till enskild äganderätt. Socialdemokraterna är mer slingriga i sina principer. Man får ägna sig åt lite mer analys för att se deras linjer, men det brukar gå efter en del ansträngning. Trots att det socialdemokratiska talet om bostadsrätter framstår som förvirrat och spretande åt olika håll visar det sig att det finns en klar och konsekvent röd tråd i resonemanget. När vi diskuterar ägarlägenheter finns det ingen hejd på alla de fördelar för de boende som socialdemokraterna anser vara förknippade just med bostadsrättsboende. När det gäller att utgöra alternativ och motståndet mot ägarlägenheter, en boendeform med ett starkt inslag av personligt ägande, duger bostadsrätten som ett slagträ mot ägarlägenheter. Så ser den socialdemokratiska retoriken ut. När vi kommer över till en diskussion om bostadsrätter då är de minsann inte mycket värda. Då antyds det generellt att bostadsrättsföreningar är dåliga hyresvärdar, att bostadsrättsintressenter är en grupp bostadsspekulanter som vill slänga ut vanligt folk från stadskärnorna, att om man inte motverkar bostadsombildning kommer hyresmarknaden att förstöras och rent av falla ihop i vissa städer. I de diskussionerna om bostadsrätter kan man t.o.m. få intrycket att privata hyresvärdar är en smått helgonförklarad grupp personer som gör en samhällsnyttig insats genom att erbjuda ett boende som förhindrar de boende att äga sin egen bostad. Vi hörde här tidigare att även om de boende i vissa fall är för att bilda bostadsrätt vill man prioritera en privat hyreshushandlare så att denne hellre får köpa än bostadsrättsföreningen. Detta som en kommentar till Carina Adolfssons fråga. Naturligtvis försvinner glorian runt de privata hyresvärdarnas huvuden när diskussionen glider in på frågan om kommunalt bostadsägande. Då är det som bekant en skillnad mellan enskilda och kommunala hyresvärdar som mellan svart och vitt. Fru talman! Socialdemokraternas retorik har den röda tråden att försvaga den enskilda äganderätten i boendet. Det är därför man försöker att stoppa ägarlägenheter, försvåra bostadsrättsboende, förstärka det kommunala anonyma boendet i kommunala bostadsföretag. Detta ärende är ett exempel på den inställningen. När det inte gick att genomföra den tokiga idé som utskottsmajoriteten hade från början, nämligen att kräva ett mycket högre pris av en bostadsrättsförening som köper hus än av en vanlig bostadsspekulant vid motsvarande husköp, kommer nu detta i stället. Här försöker man försvaga bostadsrättsföreningens förmåga att köpa de hus som föreningens medlemmar bor i. Som vi hörde tidigare har den normala bestämmelsen om 50 % majoritet inte medfört några problem, men likväl föreslår regeringen i ett i hast producerat och dåligt förberett ärende att man skall frångå normal föreningspraxis för att försvaga bostadsrättsföreningens handlingsförmåga. Kvaliteten i lagförslaget har ifrågasatts. Jag vill återge en miljöpartistisk bedömning. Det är miljöpartisterna i Stockholms kommunstyrelse som anförde följande vid ärendets behandling: Enligt vår bedömning är denna i Justitiedepartementet föreslagna lagändring inte en lämplig väg att på lång sikt trygga tillgången till en mångfald i upplåtelseformer i alla delar av Stockholm. Lagändringen skulle inte effektivt kunna motverka att de kommunala bostadsbolagens hyresrätter i innerstaden snabbt skulle förvandlas till bostadsrätter. Men så fortsätter de: Däremot skulle lagändringen ytterligare försvåra en ur bättre balanssynpunkt önskvärd ökning av antalet bostadsrätter och minskning av andelen hyresrätter i stora delar av ytterstadsområdena. Detta är en miljöpartistisk bedömning i både sak och kvalitet. Ett uttalande rakt ut i luften om varierade upplåtelseformer fyller emellertid ingen funktion. Vi skall naturligtvis erbjuda former för olika, efterfrågade typer av boenden. Vi skall låta människorna bestämma själva utan statliga pekpinnar och begränsningar. Vi skall ha hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenheter - ja, mångfalden är av stor betydelse för att kunna tillfredsställa våra medborgares önskemål. Vi skall sluta att hacka på bostadsrättsboendet. Fru talman! Jag bifaller de av Knut Billing tidigare framförda yrkandena.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det gläder mig att Carl-Erik Skårman tycker att det är underhållande att lyssna på oss socialdemokrater. Jag hoppas att han menade det också, så att det inte var något underförstått elakt. Jag vill också, innan jag ställer min fråga, säga att för oss handlar det om att vi har samma ideologi, oavsett om det gäller bostadsrätter, ägarlägenheter eller hyresrätter. Men så min fråga till Skårman. Som vi vet är det ju bostadsbrist i Stockholm. Det är en väldigt stor efterfrågan, enligt vad man kan förstå av medierna inte minst, på omvandling till bostadsrätter i innerstaden i Stockholm. Då undrar jag: Varför är det så viktigt för samhället att ombilda till bostadsrätter? Om man, som här i Stockholm, vet att det är bostadsbrist - och när det är bostadsbrist vet vi att priserna stiger och att det blir fastighetsspekulation - på vilket sätt gagnar då detta samhället och medborgarna?
Fru talman! Jo, jag tycker uppriktigt att det är intressant att höra socialdemokrater tala om bostadsrätter. Men jag har blivit förbryllad därför att jag tycker att resonemanget spretar åt många olika håll. Vad jag har kommit fram till och som jag försökte tala om här är att det trots allt finns en röd tråd i den socialdemokratiska retoriken, nämligen att i alla olika boendeformer minska det enskilda ägandet. Det tycker jag att jag visade ganska klart. Jag har en annan inställning. Jag tycker nämligen att det är viktigt att vi kan erbjuda de boende och invånarna i exempelvis Stockholm den boendeform som de önskar. I vissa fall ser jag rent av en fördel också för samhället i stort i att man i exempelvis i vissa förortsområden får ett större inslag av bostadsrätter och därmed en mer bofast befolkning, eftersom omflyttningen är ett av de stora problemen i ytterstadsområdena. Även i innerstaden kan det behövas en viss rörlighet, som av allt att döma underlättas av bostadsrättsboendet i innerstaden. Som exempel, fru talman, kan jag tala om att det var någon som räknade ut hur många år det skulle ta att få hela befolkningen på Östermalm att flytta om med den takt som de gör det i dag. Det skulle ta 200 år, beroende på att ingen flyttar från hyresrätterna där. Då hamnar vi i en absurd situation.
Fru talman! Om det blir fler och fler bostadsrätter och fastighetspriserna stiger, kan man känna en viss oro för att det bara blir bostadsrätter och eget ägande i innerstaden. Skall då de vanliga människorna, de som kanske inte har så höga inkomster, inte ha någon möjlighet att bo i innerstaden? Skall de bara bo ute i förorterna eller ute i glesbygden, eller?
Fru talman! Jag blir nu tvungen att gå lite grann utanför det omedelbara ärendet. Om vi hade fått till stånd ett mer omfattande byggande i Storstockholm och inte blivit låsta av de hyresnivåer som den socialdemokratiska majoriteten tidigare satte för hus i innerstaden, hade vi fått ett rikare utbud och större möjlighet att tillgodose både bostadsrättsefterfrågan och hyresrättsefterfrågan i både ytter och innerstaden. Det finns många, liksom jag själv, som gillar att bo utanför innerstaden och som aldrig skulle komma på tanken att flytta in till innerstaden.
Fru talman! Man kan undra om Carl-Erik Skårman är medveten om vilket betänkande vi behandlar när han påstår att Vänsterpartiet konsekvent säger nej till enskilt ägande. Mig veterligen handlar betänkandet om omvandlande från hyresrätt till bostadsrätt. Mig veterligen handlar det inte om konfiskering av egnahem, bostadsrätter eller något annat. Vad jag talar om är att i er ideologiska sinnesvärld, som ni dessutom upphöjer som någon allmän samhällssanning, är ägandet i alla former det mest väsentliga. Därför är ni inte beredda att skydda minoriteter, och betänkandet går ut på att vi skall försöka skydda minoriteterna. Vad ni vill är att ägandet skall vara den enda formen för makt och inflytande som finns. Därför skulle jag vilja ställa en mycket konkret fråga till Carl-Erik Skårman. Är Carl-Erik Skårman beredd att ge dem som bor hos privata hyresvärdar rätten till makt och inflytande över sitt eget boende?
Fru talman! Jag tycker att vi skall tillhandahålla äganderätter efter den efterfrågan som finns hos allmänheten. Jag har dessvärre aldrig hört någon vänsterpartist tala om ökat enskilt ägande i boendet, och jag tror inte att någon annan har hört det heller. När det gäller boendeinflytandet tycker jag att det är en utmärkt fråga för hyresgäster och hyresvärdar att förhandla fram gemensamt.
Fru talman! Jag kan konstatera att Carl-Erik Skårman inte är beredd att skydda minoriteter i det här fallet. Han är inte beredd att skydda de människor som inte har råd att köpa sin lägenhet och de grupper som inte kommer i åtnjutande av dessa bostäder framöver därför att de saknar den ekonomi som är en förutsättning för denna boendeform. Jag kan också konstatera att Carl-Erik Skårman med vett och vilja är beredd att öka segregationen i storstäderna. Min fråga till Skårman är mycket klar: Är du beredd att minska ägandets makt när det gäller boendet? Är du beredd att säga till de privata hyresvärdarna att de får ge avkall på den makt de har i form av sitt ägande och låta dem som bor i deras bostäder ha rätt till makt och inflytande vad gäller både förvaltning och skötsel av bostadsområdena?
Fru talman! Jag är visst beredd att skydda minoriteter. Det framgår ju också av betänkandet att den som inte vill vara med i en bostadsrättsförening har precis samma besittningsskydd som tidigare och t.o.m. bytesrätt, vilket är ett skydd så gott som något. Däremot är jag inte villig att trampa på majoriteten, så som kan inträffa om en majoritet av hyresgästerna vill överta en fastighet i bostadsrättsform men inte får det beroende på de regler som här föreslås, men där hyresvärden ändå kan sälja sin fastighet till vilken hyreshushandlare som helst. Fru talman! Att sprida ägandet till de enskilda människorna är jag mycket positiv till, därför att jag tror att de enskilda människorna har större glädje av detta än av ett anonymt ägande.
Fru talman! Jag vill fråga Carl-Erik Skårman om han har tillgång till hela detta PM från mp:s fullmäktigegrupp i Stockholm. Annars tycker jag att han läser det här som en viss potentat läser Bibeln. Det står nämligen i PM:et att det är viktigt att stödja en mångfald av upplåtelseformer. Man vill uppmuntra kooperativa hyresrätter. Innehållet i boendet, som självförvaltningsmöjligheter, miljöanpassning och ekologisk utveckling, är viktigare än själva upplåtelseformen. Andelen hyresrätter i innerstaden måste öka. Den lagstiftning som vi föreslår nu anser man däremot kanske inte tillräckligt effektivt skulle kunna motverka att de kommunala bostadsbolagens hyresrätter i innerstaden snabbt förvandlas till bostadsrätter. Det skulle för oöverskådligt tid skapa ett bestående underskott på hyresrätter i stora delar av innerstaden och kraftigt förstärka den växande boendesegregationen där. Det kan jag väl säga som ett delsvar till Knut Billing, som undrade vad jag hade för åsikter, eller kunskaper, i frågan.
Fru talman! Jag tog upp Miljöpartiets bedömning av effekterna för innerstaden som ett exempel på kvaliteten i förslaget, dvs. hur förslaget överensstämmer med de angivna syftena. Jag tog upp frågan om huruvida det här påverkar tillgången till bostadsrätter i ytterstaden. Det handlar om en bedömning i fråga om varierat boende i ytterstaden, något som alla har sagt sig vara intresserade av.

Fru talman! Det är väldigt märkligt att regeringen, och nu även utskottsmajoriteten, vill gå in och reglera något av det mest kooperativa som finns, nämligen att grannar tillsammans går ihop i en förening och köper loss en fastighet. En bostadsrättsförening är demokrati i ordets rätta bemärkelse; att man nära människan fattar besluten, att det inte är någon stor, mäktig fastighetsägare eller hyresvärd långt därborta - kommunal eller privat - som man inte kan påverka som bestämmer över fastigheten. I stället bestämmer man tillsammans i föreningen när man skall plantera om gräsmattan, när man skall måla om trapphuset, när man skall renovera i badrummen. Många av er här i kammaren har säkert, precis som jag själv, bott i en hyreslägenhet med en storvärd. Då är man ju som hyresgäst helt utlämnad åt värdens godtycke vad gäller de här sakerna - målning, tapetsering och övriga förändringar. Ofta går värdarna efter givna mallar så att det bara är vissa år som man kan få ommålat osv. Då har man som hyresgäst inte speciellt stora möjligheter att påverka detta. I en bostadsrättsförening finns möjligheterna på ett helt annat sätt. Fru talman! Socialdemokraternas eget ungdomsförbund har många gånger talat om egenmakt. Och det här är ett typexempel på egenmakt. Det handlar om att låta den lilla människan fatta beslut över sin vardag. Men talet om egenmakt kanske bara är en tom floskel, och ni f.d. SSU:are i den här kammaren kanske har växt ifrån det där. Nu är det bara kollektivismens bana som gäller. Det handlar ju inte om att sälja ut kommunal egendom till fastighetshajar eller oseriösa spekulanter. Det handlar om att den lilla människan skall få makt över sitt boende. Hur kan man förvägra henne det? Och hur är det med er miljöpartister, Helena Hillar Rosenqvist? Jag satt i går och läste ert partiprogram. Där talas det om bättre möjligheter för de hyresgäster som vill äga sin lägenhet. Att det här talet nu offras på samarbetets altare och att ni skulle börja vandra den här kollektivistiska vägen, det hade jag aldrig kunnat tro. Men nu i dag har vi fått svaret. Miljöpartiet har gjort sitt ställningstagande på grund av en SIFO-undersökning. Jag skulle vilja vara med när ledamöterna i den här kammaren åker hem och ser sina väljare i ögonen i valkretsarna och berättar för dem att nu har vi förvägrat dem rätten till makt över sin bostadssituation. Det är också intressant att höra socialdemokraterna, och jag skulle vilja ställa en fråga till dem. Vill socialdemokraterna avskaffa majoritetsdemokratin även generellt i samhället? Man baserar ett politiskt beslut på känslor. Som kristdemokratisk ledamot i den här kammaren känner jag inte alltid att besluten är rätt fattade. Det är många gånger man går från den här församlingen och känner att nej, det blev inte ett så bra beslut fattat. Ändå måste man respektera de beslut som är fattade. Vi lever ju i en demokrati. Vi har valt att ha ett majoritetsstyre. Fru talman! Nu skall vi inte ha en Stockholmsdebatt, men det här är en av de viktigaste frågorna i Stockholm just nu. I Stockholm valde väljarna en annan majoritet i Stadshuset - som för övrigt ligger på andra sidan vattnet härifrån sett - än den som finns här i kammaren. Stockholmarna ville få möjlighet att bilda bostadsrättsföreningar och bredda ägandet av de fastigheter som finns i staden. Men det handlar inte om att alla hyresrätter skall bli bostadsrätter. Det handlar inte om någon segregation. Det handlar om att de människor som vill vara med och ta ansvar för sitt boende skall få en rimlig möjlighet att göra detta. Jag kan bara vädja till er att visa respekt för de här människorna. Ytterst blir ju det här en klassfråga. Nu har socialdemokraterna chansen att här i dag visa att familjen Svensson i Hökarängen kan få möjlighet att äga sin lägenhet - en familj som med det nuvarande förslaget från utskottsmajoriteten inte skulle ha möjlighet att göra detta. Vill socialdemokraterna att det bara är de med feta plånböcker som skall ha rätt att välja sin boendeform eller skall också den lilla människan få möjlighet att till ett rimligt pris äga sin lägenhet? Fru talman! Agerandet från utskottsmajoriteten är ett hån mot de människor som har bildat förening och som har långtgående planer på att köpa loss sin fastighet. Genom att utskottsmajoriteten inte har bifallit motionsyrkandena som handlar om de här övergångsregleringarna försvårar ju riksdagen för de människor som vill ta det här ansvaret. Vilket samhälle skall vi ha i framtiden? Skall staten styra våra liv? Skall staten hindra människors engagemang och vilja att ta ansvar?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
Fru talman! Amanda Grönlund gör i sin inledning en beskrivning av hur det är att bo i hyresrätt jämfört med hur det är att bo i bostadsrätt. Jag har personligen bott i båda upplåtelseformerna. Jag har egen erfarenhet från båda, och jag kan påstå att det är precis lika bra att bo i hyresrätt och där ha möjlighet till demokratiskt inflytande via exempelvis hyresgästföreningen som det är att bo i bostadsrättsförening och exempelvis vara med i föreningens styrelse. Så vill jag ta upp frågan om huruvida vi vill avskaffa majoritetsbeslut även i andra sammanhang. På den frågan är det ju ett bestämt nej. Jag tycker att man skall komma ihåg en sak när det gäller bostadsrättsföreningar. Det här är en föreningsrätt med väldigt stora ekonomiska åtaganden. Där har man också en skyldighet gentemot den lilla människan. Det är det som vi anser vara viktigt. När man skall bilda en bostadsrättsförening skall det vara så många som möjligt som är med för att det skall bli en stark förening.
Fru talman! Självklart är det viktigt att så många som möjligt är med för att det skall bli en stark bostadsrättsförening. I ett inledningsskede kanske man är rädd för en förändring. Därför kanske inte alla är med från början. Men jag förstår inte varför man blockerar det här. Det tycker jag är väldigt märkligt. Och jag har inte samma erfarenheter som Carina av att bo i hyresrätt.
Fru talman! Erfarenheten kan ju komma sig av att man har olika kunskap om hur man är med och påverkar. Återigen vill jag säga att det är den lilla människan vi måste bygga staket för. Det är det som är vårt ansvar här i Sveriges riksdag; att se till att den lilla människan inte kommer i kläm. Om vi då kan fatta ett beslut som gör att bostadsrättsföreningen blir starkare anser vi att det är positivt.
Fru talman! Om den lilla människan nu vill vara med och bilda en bostadsrättsförening så skall man självklart ge människor den möjligheten.
Fru talman! Jag är väldigt glad att Amanda Grönlund har tagit del av Miljöpartiets partiprogram. Jag vill dock upplysningsvis fortsätta att lägga ut texten om det programmet. Du nämnde att vi vill ha en spridning av ägande och ansvar. Ja, och vi vill också ha en betydande begränsning av spekulationen i bostadsfastigheter. De här bostadsrättsspekulationerna som finns nu är ju i mångt och mycket just spekulationer, även om de aspekter som du nämner naturligtvis också finns. Ökat ansvar och inflytande är jätteviktigt. Bättre möjligheter för hyresgäster att ta över sina lägenheter minskar inte vårt krav på ett bra fungerande bestånd av hyresrätter. Det är där vi är nu just i denna fråga.
Fru talman! Bevisligen har vi olika uppfattningar i denna fråga. Jag kan inte se problemet. Om 90 % av alla hyresgäster vill bilda bostadsrättsförening och vill få möjlighet att äga sin lägenhet, vad är då problemet? Skall vi i all oändlighet bara krama om de hyresrätter som finns? Jag tycker att den enskilda människan själv skall få möjlighet att välja. Vill man bo i hyresrätt skall man få göra det. Vill man vara med och ombilda hyresrätt till bostadsrätt skall den möjligheten finnas.
Fru talman! Amanda Grönlund har ett nytt förslag att 90 % av hyresgästerna skall stå bakom förslaget för att ombildning till bostadsrätter skall komma till stånd. Det är alldeles utmärkt. Då får man en väldigt stark och bra bostadsrättsförening som med säkerhet mycket väl kan ta hand om det fåtal hyresgäster som kommer att kvarstå som just hyresgäster.
Fru talman! Jag har aldrig sagt att 90 % skall behöva vara med. Men självklart tycker jag att det är bra om så många som möjligt är med. Men om 65 % vill gå med, då är det jättebra. Låt dem få göra det.
Fru talman! Jag reagerade lite grann på Amanda Grönlunds beskrivning av en verklighet som jag inte känner igen över huvud taget. Du säger att priset på bostadsrätter i Stockholm inte skulle skapa någon form av segregation. Det är fullständigt självklart att det gör det. Priserna i Stockholms innerstad gör att vissa grupper av människor inte har möjlighet att efterfråga bostäder i Stockholms innerstad. Det skapar naturligtvis segregation för de människor som inte har råd att bosätta sig där. Då skapas det andra ställen där de kan bo. Jag undrar lite grann om du har läst betänkandet. Om det är 90 % av hyresgästerna som vill bilda en bostadsrättsförening är det ingenting i detta förslag som hindrar bildandet av en bostadsrättsförening. Vi kräver tvåtredjedels majoritet. Det gör vi för att skydda minoriteter. Och jag trodde faktiskt någonstans att den s.k. sociala aspekt som Kristdemokraterna har skulle göra att de faktiskt kan inse att man periodvis måste skydda minoriteter. Som jag sade i mitt tidigare anförande finns det tillfällen då jag är beredd att säga att 1 % rättigheter skall stå före 99 %. Det kan t.ex. gälla rätten till fria val. 99 % som förnekar 1 % till fria val är inte rimligt. Det handlar om skydd av en minoritet. Det finns en mängd andra tillfällen då jag kan tänka mig att majoritetsförhållandena kan bli olika. Alla som bor i en hyresrätt har valt att bosätta sig i en hyresrätt. Därför finns det anledning att skydda de människor som inte har ekonomiska förutsättningar att köpa sina lägenheter och som inte vill köpa sina lägenheter och som framför allt inte vill ha sina grannar som hyresvärdar.
Fru talman! Men alla de som vill fortsätta att hyra sina lägenheter får ju den möjligheten, och det finns ett minoritetsskydd i lagen.
Fru talman! Jag har blivit uppvaktad av ganska många människor som så att säga har blivit drabbade av att bo i bostadsrättsföreningar som hyresgäster på grund av att det har skett en omvandling till bostadsrätter och att de inte har haft råd att gå med. Trycket är starkt på dessa hyresgäster av två skäl. För det första sitter föreningen med kapitalkostnader för dessa lägenheter, och behovet av att omvandla kapitalet och få in pengar för detta är rätt betydelsefullt. För det andra är det inte särskilt lätt att bo i en förening där nästan alla grannarna är ägare. Dessutom skapar det på sikt en ökad segregation. Och det är ni helt med på att göra. Ni har nämligen en uppfattning om att segregationen bara sker där de fattiga människorna bor. Men den egentliga segregationen sker där de människor som har ekonomiska förutsättningar att köpa sig fria för att leva tillsammans med andra människor bor. Det vill ni öka.

Fru talman! Jag skall inte ge mig in så mycket på sakfrågan. Den har det ju talats en hel del om av företrädare för majoriteten. Men det är en del som bekymrar mig här i Sveriges riksdag. Utifrån det valresultat som vi fick kan jag i och för sig förstå att det finns en besvikelse hos moderater och andra att de inte lyckades vinna regeringsmakten. De är besvikna över att valresultatet inte präglades av moderat politik. Det tar sig olika uttryck, och jag har förstått att de i detta fall av partitaktiska skäl vill försöka använda sig av grundlagen för att förhindra det som en majoritet av Sveriges riksdag står bakom. Knut Billing har här talat om majoriteter och minoriteter. Det blir lite märkligt för mig när man talar om majoritetsregler och att det inte skulle vara demokratiskt med tvåtredjedels majoritet. Samtidigt vill Knut Billing och oppositionen här i Sveriges riksdag använda sig av en sjättedel av riksdagens ledamöter för att förhindra detta. Knut Billing vet mycket väl att Lagrådet inte har haft några invändningar mot de delar som handlar om grundlagen. Det som jag tycker är trist är att de utifrån partitaktiska skäl vill använda sig av regeringsform och grundlag för att förhindra saker och ting när de vet att detta inte står i strid mot några grundlagar. Jag beklagar detta. Om det är Moderaternas och de andras inställning att de kommer att fortsätta på ett sådant sätt vet vi att det kommer att bli bekymmer i Sveriges riksdag när de skall använda sig av en sjättedel av ledamöterna och kalla det för demokratiskt när inte två tredjedelar av en majoritet skulle vara demokrati. När det handlar om demokratibegrepp kan man ibland fundera över om Moderaternas logik och politik egentligen hänger ihop.
Fru talman! Jag vill bara till Lennart Nilsson säga att det yrkande som har framlagts av de fyra partierna är helt i enlighet med den grundlag som Lennart Nilsson själv har varit med om att fatta beslut om. Det som vi lägger fram är något som Socialdemokraterna anser är rätt och riktigt. Visst är vi besvikna över att vi inte vann regeringsmakten i konungariket Sverige. Visst är vi det. Men vi är än mer besvikna, fru talman, över att Socialdemokraterna anser att de skall utnyttja den minoritetsställning som de har i Stockholm och i andra borgerligt styrda kommuner för att förhindra att man där genomför en borgerlig politik.

Fru talman! Det här är ett betänkade som omfattar många frågor och många synpunkter från olika partier, och jag utgår från att flera talare kommer att beröra olika delar senare i diskussionen. Jag ämnar inskränka mig till att kommentera två förhållanden. Det ena är den kommunala förköpsrätten. Det andra är benämningen kvalitetsansvarig. Det är en gammal moderat ståndpunkt, som jag tror att kammaren känner ganska väl vid det här laget, att vi menar att den kommunala förköpsrätten är en av de olika tårtor på tårtor som har lagts när det gäller kommunernas möjligheter att påverka byggande och ägande av mark och fastigheter i kommunerna. Man har först och främst översiktsplaneinstrument. Man har planmonopolet. Man har bygglov. Det finns en lag om tvångsförvaltning för den händelse de fastigheter som finns i kommunen inte sköts ordentligt. Man har möjligheter att expropriera för den händelse någon fastighet på ett eller annat sätt ligger i vägen för de kommunala önskemålen. Med den uppsättningen olika tvångsmedel, som alltså redan finns, borde varje kommun kunna styra sin fastighetshantering. Därmed är det kommunala förköpet onödigt. Det är ju ett ganska unikt och formellt brutalt ingripande i en civilrättsligt överenskommen fastighetsförsäljning. Därför yrkar jag bifall till reservation 3 i betänkandet. Frågan om kvalitetsansvarig och kontrollansvarig är mera en samhällspedagogisk uppgift. Beteckningen kvalitetsansvarig har av allmänheten kommit att uppfattas så att den kvalitetsansvarige är garant för att det är god kvalitet när man bygger ett nytt hus. Så är det inte. Därför är den här benämningen inte riktig. Den kvalitetsansvarige är ansvarig för att kontrollen utförs. Även om det skulle vara dålig kvalitet på bygget är den kvalitetsansvarige endast skyldig att se till att den kontroll som skall ske sker på rätt sätt. Därför har vi, efter ett halvårs betänketid, ändrat uppfattning i de här frågorna och tycker att kontrollansvarig vore en bättre benämning på den här personen. Det finns andra partier som inte står fast vid sina tidigare bedömningar som då sammanföll våra nuvarande. Men det är en annan fråga.